Herr talman! Jag måste säga att jag är litet förvånad över att den sista meningen i propositionen har vållat så stort intresse. Möjligheter för regeringen att ompröva finns ju alltid. Det är också att märka att det står att detta kan omprövas i samband med kommande förslag angående energipolitiken. Såvitt jag kan förstå kommer vi att få mer än ett sådant tillfälle när man omprövar energipolitiken. Sedan tycker jag att Per Bergmans resonemang går litet snett. Å ena sidan skulle man göra förberedelser för att kunna bygga ut Kalix älv, och det skulle man då göra av bl.a. sysselsättningsskäl. Å andra sidan skulle vi avstå från att ta större beslut i år. Anledningen till att regeringen lägger fram ett sådant här stort förslag är ju just att vi vill ge besked till kraftproducenterna och till de människor som har som sin sysselsättning att bygga ut vattenkraften. Vi tycker att det hade varit alldeles fel av oss att inte lägga fram detta förslag och ge besked till de människor som har sin näring på detta område. Det kan också vara bra att ge ett besked till dem som är förespråkare för att man skall bevara älvarna.

Herr talman! Jag förstår nu att statsrådet börjar bli blaserad på olika uttryck för skilda ståndpunkter inom regeringen — för de är ju kolossalt 59 skilda, och det kan man naturligtvis så småningom bli blaserad på. Hon säger att hon är förvånad över det intresse som den här meningen har väckt. Men den är ju väsentlig, och den är så väsentlig att Georg Danell tog upp den här frågan i vårt utskott och ville ha in meningen i reciten. Vi hade redan fångat in den och tog den som en utgångspunkt för vår motion. Den var tydligen kolossalt väsentlig, och det borde väl statsrådet inte blunda för. Men man blir kanske som sagt helt blaserad så småningom, efter så lång tid i en så egendomlig regeringskoalition som den vi nu har. Beträffande beskedet som man nu ger att man kan hänga upp propositionen på att utskottet år 1975 beställde detta så är det korrekt. Men något annat behov finns inte, för man ger inget riktigt besked. Man ger ett besked i dag, och vi får ett nytt besked om ett år. Så kort planeringstid kan man inte ha när man skall bygga ut älvar.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare i olika sammanhang hävdat att den nuvarande energisituationen inte får leda till förhastade och kortsiktiga beslut, och det gäller även beträffande ytterligare vattenkraftsutbyggnad. I huvudsak bör under de närmaste åren en koncentration ske till effektutbyggnad, till förbättring av redan existerande kraftverk. Vi instämmer i propositionens förslag att som riktlinjer i den fysiska riksplaneringen skall gälla att vattenkraftsutbyggnader inte bör medges i de vattendrag som f. n. föreslås undantagna från vattenkraftsutbyggnad. Vi delar också uppfattningen att man inte kan utgå från att alla utbyggnadsprojekt i de områden som inte omfattas av riktlinjer kommer att tillåtas efter prövning i vanlig ordning enligt vattenlagens bestämmelser. En fortsatt utbyggnad av vattenkraften i nu berörda älvar och älvsträckor bör bara få ske i begränsad omfattning. Riksdagen fattade 1975 beslut om en utbyggnad till 66 TWh 1985. Redan genomförda eller under utbyggnad varande projekt ger vid normal vattentillrinning ca 63 TWh per år. Kraftindustrin bedömer ytterligare 30-40 TWh vara ekonomiskt intressanta utbyggnadsprojekt, och i den summan ingår såväl de fyra orörda huvudälvarna som en rad kvarvarande forssträckor i övriga älvar. Vi anser liksom olika miljöintressenter att 3-5 TWh av dessa 30-40 TWh kan accepteras. Det gäller i första hand ombyggnader av redan uppförda stationer men också en del s.k. minikraftverk och utbyggnad av några nya forsar. Vi anser också att kraftförsörjningen kan tryggas på en rimlig nivå utan vare sig användning av kärnkraft eller omfattande utbyggnad av vattenkraften. Olja behövs i kraftvärmeverk och i industrins mottrycksanläggningar i väntan på att bl.a. inhemska bränslen och vindkraft kan ta över. Flera skäl talar mot en fortsatt exploatering av vattenkraften. Landskapsbilden i Sveriges inland präglas i hög grad av älvdalarna, och i dag återstår bara fyra sådana dalar i icke-exploaterat skick. Kraftverks = Nr 52 byggen med åtföljande torrläggningar och överdämningar innebär öde Torsdagen den läggelse av goda strömfisken och fina rekreationsområden liksom av jord 15 december 1977 bruksoch skogsmark. Samerna, som länge varit en hotad etnisk minoritet, drabbas ytterligare genom förstörda kalvningsoch renbetesland Den fysiska samt flyttningsvägar. riksplaneringen för En utbyggnad av de få kvarvarande forssträckorna i redan delvis ex = vattendrag i norra ploaterade älvar är med få undantag inte heller motiverad. Älvsträckor = Svealand och såsom Mellanljusnan, Västerdalälven och Klarälven har stor betydelse - Norrland för rekreation och friluftsliv i de berörda kommunerna. De har också ett värde för många tillresande människor från Mälardalen och Sydoch Mellansverige. Miljökraven måste upprätthållas även i sådana fall där ekonomiska skäl kan anföras för en prutning på miljöhänsyn. Bevarandevärdena, knappheten på outbyggda älvsträckor, rörligt friluftsliv, fiske, kulturminnesvård, landskapsbildning och forskning kräver en stark återhållsamhet med nya utbyggnader. En fortsatt och kanske total exploatering av vattenkraften i Norrland och norra Svealand kan bara få en relativt marginell sysselsättningseffekt under ett tiotal år i var och en av de kommuner som berörs. Utbyggnad av vattenkraften löser inte sysselsättningskrisen. Arbete måste i stället skapas genom statliga och kommunala insatser i syfte att bygga upp ett samhälleligt differentierat näringsliv. Vi anser att 66 TWh f. n. är övre gränsen för acceptabel vattenkraftsutbyggnad. Möjligen kan i framtiden ytterligare ombyggnad av äldre anläggningar resp. utbyggnad av vissa lokalt accepterade forssträckor höja den siffran något. De fyra orörda huvudälvarna måste dock hållas fria från exploatering. Enligt vår uppfattning måste sträng restriktivitet iakttas vid bedömningen av ytterligare vattenkraftsutbyggnad i våra älvar. Det råder redan nu knapphet på orörda älvsträckor, och riksdagen bör därför klart uttala att ytterligare objekt bör undantas från utbyggnad genom riktlinjer i den fysiska riksplaneringen. Sedan utredningar om förutsättningar genomförts och förslag lämnats angående ytterligare utbyggnad av våra älvar har i flera fall framkommit nya synpunkter genom kompletterande undersökningar. Kompletteringar har gjorts av tidigare undersökningar och vissa felaktigheter har påtalats. Det gör att man nu måste göra nya bedömningar beträffande bevarandevärden och slutlig rangordning, om inte stora naturoch bevarandevärden för alltid skall gå förlorade. Vår generation har byggt ut många av våra vattendrag och därvid nästan alla huvudälvar. Stora naturvärden har därmed förstörts. Vattenkraftsutbyggnaden medför en omvälvande och oåterkallelig förändring. Det måste nu vara vår skyldighet att överlämna det lilla som finns kvar till kommande generationer och att bevara huvuddelen av de sista orörda resterna av rinnande vatten åt eftervärlden. 61 En samlad bedömning i samband med riksdagens energibeslut hösten 1978 utesluter på intet sätt att riksdagen nu tar ställning och undantar några projekt från utbyggnad. Tvärtom skulle ett ställningstagande nu om undantag för de projekt, som mycket starka lokala opinioner, organisationer och sammanslutningar, kommuner och myndigheter kräver eller föreslår, underlätta en samlad bedömning nästa höst. Det kan enligt vår mening inte vara något fel att nu undanta de projekt som vi i vpkmotioner föreslagit. En ny genomgång av tidigare rangordning och klassningar med beaktande av nya fakta ger enligt vår mening tillräckligt underlag för att nu ompröva tidigare ställningstagande och till de objekt som bör undantas från utbyggnad tillföra ytterligare ett antal älvar och älvsträckor. Vänsterpartiet kommunisterna har sålunda föreslagit att de objekt som i den Sehlstedtska utredningen förts till klass 3a och 3b undantas. Likaså bör några objekt som i förevarande slutliga rangordning upptagits i klass 2 och klass 1 undantas. Vilka projekt det gäller skall jag återkomma till i mitt yrkande. Jag vill nu ta upp ett par enskilda utbyggnadsobjekt som tidigare tillfälligt undantagits från utbyggnad. Vid riksdagens behandling i maj 1975 kunde vi från vpk notera att våra förslag om undantag från slutlig tilllåtlighetsprövning av bl.a. Värsjön vid Klarälven och Sölvbacka i Ljungan t. v. var tillgodosedda. Nu är det återigen aktuellt med ställningstagande till dels Strängsforsen i Klarälven, dels Sölvbackaströmmarna i Ljungan. Strängsforsen i Klarälven har blivit en angelägenhet för praktiskt taget hela Nordvärmlands befolkning, och man protesterar mot Uddeholmsbolagets planer att bygga ut den sista oförstörda forsen i Klarälven. Man skulle i så fall erhålla en jättedamm mellan Höljes och Kärrbackstrand. Ett kraftverksbygge i Strängsforsen skulle enligt föreliggande planer innebära att en nio kilometer lång dämning bildas mellan Kärrbackstrand och Höljes. Då sätts 80 hektar skogsmark under vatten. I det område som sätts under vatten finns i dag 15 fastigheter med boningshus och ett antal fritidshus. När älven förstörs försvinner ett av Europas bästa vatten för harrfiske. Ingreppet i naturen för bl.a. med sig ökad dimbildning till förfång för boendemiljön och jordbruket. Varför vill nu Uddeholms AB bygga ut Strängsforsen mot en praktiskt taget enhetlig opinion i Norra Klarälvsdalen? Jo, naturligtvis för att bolaget tjänar bra på utbyggnaden. Första halvåret i år gick kraftverksrörelsen med en vinst på 37 milj.kr. Som bekant har Uddeholm nyligen fått nya friska 600 miljoner från skattebetalarna att satsa i lönande projekt. Nu vill bolaget bygga ut trots att hela den berörda befolkningen är emot en utbyggnad och trots att Torsby kommun är emot, likaså länsstyrelsen, naturvårdsenheten, Turisttrafikförbundet och andra organisationer och institutioner. Flera miljoner kronor har satsats på den för Nordvärmland viktiga turismen, och det nu aktualiserade Branäsprojektet blir en lönlös satsning om de naturliga förutsättningarna förstörs. Den planerade kraftverksut byggnaden skulle komma att svara för mindre än 1 96 av länets nuvarande Nr 52 elkonsumtion. Sysselsättningseffekten av kraftverksbygget blir tillfällig Torsdagen den och gäller inte den bofasta befolkningen. Strängsforsen måste nu genom = 15 december 1977 riksdagens beslut och ställningstagande undantas från utbyggnad. Sölvbackaströmmarna i Ljungan mellan Storsjön i Härjedalen och sjön — Den fysiska Nedre Grucken har i många år varit hotade av kraftverksutbyggnad. En = riksplaneringen för intensiv debatt har pågått alltsedan 1971, då Trångfors AB lade in sin vattendrag i norra första ansökan om att få bygga ut strömmarna. Tillgängligt faktaoch Svealand och sakunderlag om Sölvbackaströmmarnas och tillhörande sjöars stora värde Norrland är så omfattande och väldokumenterat att det är förvånande att man inte redan undantagit detta projekt från utbyggnad. I sin proposition säger regeriingen bl.a. att man kommer att tillmäta invändningar från berörda kommuner mot ett visst utbyggnadsprojekt stor betydelse vid tillåtlighetsprövning. Kommunfullmäktige i Bergs kommun har tidigare och senast den 24 oktober 1977 beslutat att i sin helhet avstyrka en utbyggnad. Ungefär 14 000 människor har genom namnunderskrifter gått emot en utbyggnad, och det är den största opinionsyttring av detta slag som förekommit inom Jämtlands län. Befolkningen i Storsjö kapell har på ett flertal möten under höstens lopp enhälligt tagit ställning mot en utbyggnad av det man kallar Sölvbacka kraftverk. Som bekant har även en rad myndigheter och organisationer såsom statens naturvårdsverk, kammarkollegiet, fiskeristyrelsen, Svenska Naturskyddsföreningen, Tåssåsens sameby, länsstyrelsen i Jämtlands län och en rad enskilda experter på fiske-, landskapsoch naturvård etc. uttalat sig för bevarande av Sölvbackaströmmarna i nuvarande skick. Herr talman! Det är förvånande att civilutskottet mot bakgrund av de faktiska förhållanden, av vilka jag här bara redovisat några, inte funnit anledning att undanta Strängsforsen och Sölvbackaströmmarna från utbyggnad. Man kan visserligen hävda att inget är avgjort genom ett instämmande i utskottets förslag, och att utskottet gjort en välvillig skrivning. Men vad den berörda befolkningen i Värmland och Jämtland kräver är ett förbud mot utbyggnad. Det bör också riksdagen besluta om. Herr talman!

Jag tycker det är litet orättvist mot älvräddarna och andra miljöintressen. De har verkligen inte ensidigt argumenterat för att bevaka sina intressen mot utbyggnad; de har som bekant i olika sammanhang och vid flera tillfällen också redovisat ganska ingående planer för vad de betraktar som en möjlig utbyggnad. Jag vill gärna ha sagt detta till riksdagens protokoll.

Herr talman! När civilutskottet skulle behandla propositionen om riktlinjer för utnyttjandet av vattenkraften ställdes vi i en märklig situation genom den socialdemokratiska partimotionen. Här har nu riksdagen år 1975 beställt en proposition som skulle ange riktlinjer för både det södra och det norra området. Ett skäl var att den Ekströmska utredningen då inte var slutbehandlad, varför vi för det norra området fick nöja oss med mycket allmänt hållna uttalanden. Ett annat skäl var att de inbördes prioriteringarna måste göras för båda områdena samtidigt. Inte minst socialdemokraterna i utskottet var aktiva för att få fram den här beställningen till regeringen. Så gör nu regeringen vad den skall göra — den lägger fram det beställda förslaget. Vad gör då socialdemokraterna? Jo, de säger att det är fel av regeringen att göra vad riksdagen har sagt. Per Bergman upprepade för en stund sedan att regeringen skulle ha struntat i den här beställningen. Jag är naturligtvis klar över att man kan ha olika meningar i sakfrågan om vilka älvar som skall undantas — här är det besvärliga avvägningar och det finns inget facit att titta i för att få veta vad som är rätt eller fel. Men det är inte den typen invändningar som motionärerna gör — Nr 52 de säger helt frankt att regeringen inte skall följa riksdagens beslut. De Torsdagen den föreslår att propositionen praktiskt taget helt avslås och de för yrkandet 15 december 1977 vidare i en reservation. Låt oss vända på steken och anta att regeringen inte hade lagt pro = Den fysiska positionen. Jag är helt övertygad om att någon socialdemokrat då mycket — riksplaneringen för snabbt skulle ha interpellerat och med berättigad indignation frågat varför — vattendrag i norra regeringen inte följer de demokratiska spelreglerna. Det hade säkerligen = Svealand och gått mycket snabbt att ställa den interpellationen om propositionen inte - Norrland hade funnits med på förteckningen över väntade propositioner. Nu är det ingen som tror att socialdemokraterna hade handlat annorlunda än regeringen om de varit i regeringsställning — de hade också lagt fram en proposition. Men det är möjligt att innehållet hade varit annorlunda. Som opposition tillåter man sig att konstruera det här förslaget om att avslå propositionen av det taktiska skälet att man då inte behöver bekänna färg i alla detaljer — jag skall återkomma till en motsättning i reservationen sedan. Man kan inte efterhand som vinden växlar alltid skylla ifrån sig på någon annan — bevarare när det passar och utbyggare när det passar. Men de som följt den här frågan mycket noga är inte så lätta att förvirra. Vad är det då för argument man vill åberopa? Jo, säger man, det står i propositionen att regeringen har handlingsfrihet att i samband med ett nytt energibeslut på nytt pröva vattenkraftens roll i energiförsörjningen. Då vill jag gå tillbaka till vad vi sade tidigare i utskottet år 1975 när den socialdemokratiska propositionen behandlades. Då sade vi enhälligt att det vi talade om i fråga om strukturen på energiproduktionen var avvägningen om en ökning av kraftproduktionen fram till mitten av 1980-talet. Det sägs ingenting annat i den proposition vi nu behandlar. År 1975 sade vi enhälligt att frågan om eventuella ytterligare utbyggnader i ett nytt tidsperspektiv får tas upp 1978 i samband med den då aviserade förnyade prövningen av energipolitiken. Nu gjorde Per Bergman ett stort nummer av att det i reciten i ci vilutskottets betänkande har tagits med den sista meningen i föredragandens förslag till riksdagen. Låt mig bara slå fast att den meningen inte är någon riktlinje som regeringen begär att riksdagen skall godkänna. Riktlinjerna i propositionen är förslaget om vilka sträckor som undantas från utbyggnad och vilka som får prövas — det skall vara de riktlinjer som gäller fram till mitten av 1980-talet. Det läste Per Bergman själv upp. Det står på s. 88 i propositionen. Om man skall vitsa med det här kan man säga att det inte är någon styrka för en mening att återges i reciten. Det viktiga för riksdagens beslut är ju vad som står i utskottsbetänkandet och den hemställan som utskottet begär att riksdagen skall ställa sig bakom. Och där har majoriteten helt gått med på propositionens förslag till riktlinjer. Vad socialdemokraterna försöker åstadkomma är därför ett illusionsnummer. Genom att hänvisa till vad man själv sade år 1975 som nå 65 gonting nästan skamligt vill man försöka få omgivningen att tro att orden betyder någonting helt annat. Man försöker ge sken av att år 1978 släpper hämningarna helt och vattenbyggnaden släpps praktiskt taget också fri. Vem har sagt det? Det finns inte en rad i propositionen som antyder något sådant — tvärtom. Hela propositionen är uppbyggd kring tesen att vi nu fått 1975 års beslut kompletterat och att vi därför för första gången fått ett långsiktigt beslut om utnyttjandet av vattenkraften. Det här är inget kortsiktigt provisorium. Det har samma långsiktiga karaktär som de andra riktlinjerna inom den fysiska riksplaneringen. Det som ur den här synvinkeln är intressant med ett nytt energibeslut är att vi då rimligen får en annan energibalans att utgå från. Men det är inte så att energibalansen styr utbyggnaden vart den vill. Vi var år 1975 också eniga om att det var tvärtom — möjligheten att i energibalansen räkna med ytterligare tillskott av vattenkraft skulle väsentligen bestämmas genom den fysiska riksplaneringen. Och förutsättningarna för den planeringen skiftar inte så snabbt. Jag måste också fråga mig om socialdemokraterna verkligen läst propositionen så noggrant som man skulle kunna begära. Man talar om att älvsträckor ”f. n.” undantas från utbyggnad som något negativt och kortsiktigt. Men vad hade vi förut? Jo, vi har fortfarande ett beslut om att vissa projekt ”tills vidare” undantas från slutlig tillståndsprövning. Den här propositionen är därför ett stort steg framåt. Regeringen kan nu inte bara skjuta fram besluten tills vidare — den kan direkt vägra tillstånd. Och det är någonting som är bra mycket mer definitivt och långsiktigt än den ordning som reservanterna nu slår vakt om. Slutsatsen är alltså att den socialdemokratiska reservationen bara är en undanmanöver och ett försök att blanda bort korten i fråga om vad beslutet gäller. Förnekar man det så måste det innebära att man inte förstått förslagens sakliga innebörd. Det finns därför ingen anledning för riksdagen att ta reservationen under sakligt övervägande. Med den ståndpunkten från utskottsmajoritetens sida i grundfrågan får de andra förslagen i reservationen endast teoretiskt intresse. Det bör i alla fall klart deklareras att det inte finns något gehör hos majoriteten för propåer om att bygga ut de orörda huvudälvarna. Det är också alldeles orimligt att riksdagen skulle godta så lösliga riktlinjer som de föreslagna när det gäller de inneliggande ärendena. Förslaget i den delen får väl uppfattas som ett försök att slingra sig ur den knipa som man kommit i genom att inte gå in i en sakprövning av propositionen. Jag noterar att det verkligen finns motsättningar i reservationen. I näst sista stycket på s. 10 i betänkandet säger reservanterna att man skall ha såsom princip att bygga ut en av de stora älvarna, nämligen Kalix älv, och såsom motvikt till detta göra färre ingrepp i de mindre älvarna. Men längst ner på samma sida säger reservanterna att sysselsättningssynpunkten skall vara avgörande för regeringens ja eller nej till inneliggande framställningar. Den sistnämnda praktiska hanteringen stämmer inte överens med den princip som man talat om tidigare i re servationen. Nr 52 När det gäller preciseringen av undantagen har utskottet tacksamt no Torsdagen den terat att man i propositionen har gått ifrån bedömningar av enskilda 15 december 1977 projekt och i stället håller sig till geografiskt begränsade älvsträckor. På så sätt blir bedömningarna rimligare att göra i riksdagen. Den fysiska Som jag sade i början av anförandet kan självfallet bedömningarna = riksplaneringen för i enskilda fall diskuteras från olika utgångspunkter — det finns inget som vattendrag i norra ostridigt är rätt eller fel. Men vi har kunnat acceptera de sammantagna Svealand och värderingarna i propositionen. I betänkandet är motiveringarna kortfat Norrland tade, och vi har inte refererat till allt material som vi har haft tillgängligt under utskottsbehandlingen. Vi har fått mycket material från Älvräddarnas samarbetsorganisation, kommuner, lokala organisationer och kraftföretag. Jag har inte tänkt att gå in på de olika älvarna var för sig och föra en debatt om de olika argumentens värde. Men en sak vill jag stryka under alldeles särskilt, nämligen att när en älvsträcka inte undantas så innebär det inte att det är fritt fram för utbyggnad. Vattenlagens regler gäller i alla vattenärenden i domstolarna. Regeringen kan också förbehålla sig prövningsrätten för projekt utanför de undantagna områdena och i vanlig ordning pröva dem även från allmänna planeringssynpunkter. Vi skall därför inte diskutera de här sakerna endast i svart och vitt utan komma ihåg att det blir nyanserade bedömningar av varje ansökan om utbyggnad. Jag vill avsluta med att säga att vi inte skall låta de många delargumenten skymma helheten. Med det beslut som riksdagen snart kommer att fatta har vi för första gången fått en rikstäckande och praktiskt tillämpbar bedömning av vattenkraftens roll i det långa perspektivet. Perspektivets längd beror sedan inte på formler som vi uttalar här utan på den politik som vi får väljarnas uppdrag att föra och som ges uttryck i de allmänna valen. Jag tror för egen del inte att reservanternas strutspolitik kommer att uppfattas såsom särskilt förtroendeingivande. Får jag sedan ta en minut i anspråk för att till Tore Claeson säga att mitt inlägg egentligen är ett svar på de många vpk-motioner som kräver att vissa namngivna fall skall undantas från tillåtlighetsprövning. I propositionen har man valt en annan metod, som vi ansluter oss till, nämligen principen att hela älvsträckor undantas och att det sedan blir en prövning som regeringen har att göra. Det innebär att vi i utskottet inte har gått in i detalj på de motionsyrkanden som i detta avseende är ställda. Det vore också ganska omöjligt för riksdagen att göra det i varje enskilt fall. Jag har i mitt inlägg försökt redogöra för den principiella hanteringen av ärendena.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
Herr talman! Kjell Mattsson försökte ge sken av att reservationen inte är konsekvent och att vi på ett ställe talar om att vi vill ha till stånd en utbyggnad av älvar av sysselsättningsskäl men på andra ställen talar om bevarandesynpunkterna. Kjell Mattsson måste uppmärksamma att vi säger att älvar, som från bevarandesynpunkt kan och bör byggas ut, skall kunna byggas ut om det finns sysselsättningsskäl att åberopa. Det är stor skillnad mellan detta och den version av vår reservation som Kjell Mattsson gav. Sedan försökte Kjell Mattsson ge sken av att den nuvarande regeringen är så kolossalt handlingskraftig därför att den lyder riksdagen och därför att den lägger fram en proposition byggd på ett utredningsmaterial som den socialdemokratiska regeringen tog fram. Det är klart att man kan ha olika meningar om vad det innebär att vara handlingskraftig, men inte tycker jag att det finns särdeles mycket att skryta över för den nuvarande regeringen. Kjell Mattsson går förbi hela poängen. Jag utvecklade i mitt huvudanförande att vad som är viktigt är ju det som står på s. 88 i propositionen, nämligen att riktlinjerna skall gälla fram till mitten av 1980-talet. Men bläddrar vi fem sidor framåt, så finner vi i sista meningen, som slutord till alltihop, att beslutet kan omprövas igen. Det är inte bara det att regeringen kan pröva det. Vi vet alla att regeringen kan komma med förslag vilket år den vill i vilken fråga som helst. Riksdagen kan också göra det. Vi kan ändra oss, och det har förekommit sådana saker t.o.m. under pågående riksdag — litet generande i och för sig, men vi har gjort det. Alla vet att vi kan göra det, så det behöver man inte säga. Ändå säger man det och säger det i sista meningen. Detta, liksom att de moderata ledamöterna i utskottet kräver att få in det i reciten, har ett politiskt innehåll, herr Mattsson. Det är detta vi med intresse noterar.

Herr talman! Jag är medveten om den principiella hanteringen, som Kjell Mattsson talade om när det gäller de enskilda projekten. Jag är också medveten om de problem som det kan inrymma att bryta ut frågor och göra enskilda ställningstaganden från riksdagens sida. Men mot detta måste man då väga osäkerheten och konsekvenserna i övrigt för människorna i de bygder som nu diskuteras för en eventuell utbyggnad. Det är inte mycken tröst för dem att hänvisa till de principer som finns i propositionen och vad som sägs i betänkandet. För de människor det gäller är det viktiga och det avgörande att äntligen få ett konkret besked om hur det blir. Och det här gäller inte bara de enskilda människorna, utan det gäller i flera fall stora kommuner, och det har mycket stor betydelse för dem i olika avseenden, inte minst ekonomiskt. Låt mig sedan säga beträffande sysselsättningen, som har berörts i de inlägg som gjorts, att risken för arbetslöshet används ofta som ett hot mot svenska arbetare för att få dem att acceptera miljöförstöring, utbyggnad av kärnkraftverk och älvar samt fortsatt slöseri. Den utpress = Nr 52 ningspolitiken vill göra gällande att massarbetslöshet skulle bli följden Torsdagen den av stopp i energianvändningens tillväxt. 15 december 1977 Att allt arbete kräver energi är en självklarhet, men av det följer inte ett klart samband mellan sysselsättning och energianvändningens storlek. — Den fysiska Den nödvändiga mängden energi beror av mekaniseringsgrad, hushåll — riksplaneringen för ningsåtgärder och produktionens sammansättning. En fortsatt utbyggnad vattendrag i norra av massaoch pappersindustrin och av järnoch stålverk kräver t.ex. Svealand och väldigt mycket energi per arbetstillfälle, medan en motsvarande utbygg Norrland nad av verkstadsindustrin förbrukar en bråkdel av denna energi per anställd. Energianvändningen är nu, 1977, ungefär dubbelt så hög som 1960. Den officiella arbetslösheten är trots det i stort sett oförändrad, medan den dolda arbetslösheten har ökat. Variationer i sysselsättningen beror således i första hand på andra faktorer än tillgången på energi. Jag har, herr talman, gärna velat säga detta i det här sammanhanget för att peka på den falska bild som ofta förekommer i diskussioner om energifrågorna.
Herr talman! Jag måste upprepa vad jag sagt förut: Vad civilutskottets majoritet nu föreslår riksdagen besluta är att den skall ansluta sig till de riktlinjer för vattendragens utnyttjande som propositionen förordar. Att det sedan finns möjlighet för en regering att ompröva sitt ställningstagande är ju en fullständig självklarhet. Det är också alldeles självklart att då en regering 1978 eller längre fram i tiden vill ändra bestämmelserna för energipolitiken, så kommer den att i energibalansen räkna med vilken omfattning vattenkraften har. Det betyder ju inte att man skall förändra riktlinjerna. Men eftersom vattenkraften är en betydelsefull del i vår elenergiförsörjning är det uteslutet att den inte skulle vara med i energibalansen. Därför tycker jag det är alldeles klart vad riksdagen tar ställning till. Det är en principiell riktlinje, som propositionen säger, vägledande fram till mitten av 1980-talet. Till Tore Claeson vill jag säga att regeringen har valt linjen att ta hela älvsträckor. I de aktuella ärendena, t.ex. några av dem Tore Claeson nämnt i sitt inlägg, har de olika intressen som finns fortsatta möjligheter att framföra synpunkter i vattendomstolsförhandlingar och till regeringen. Självfallet har regeringen möjligheter att säga nej till begäran om att få bygga ut ett vattendrag. Det blir då ett ganska definitivt besked man lämnar. Vi har funnit att det för riksdagen är en riktig handlingslinje att ta det i rätt stora drag och utgå ifrån att regeringen hanterar dessa frågor.
Herr talman! Jag vet inte hur man skall lyckas med att förtydliga den här meningen som är kolossalt meningsfull i och med att den finns 69 där. Om meningen inte funnits hade visserligen samma sak gällt — det är jag klar över. Men för man in meningen måste man ha en avsikt med den. Man säger att förslaget ger regeringen handlingsfrihet. Planen skall vara långsiktig till 1985, men kan ändras redan nästa år. Fastare är alltså inte underlaget för den fortsatta planeringen. Man säger inte 1978, men man säger att det kan prövas i samband med riktlinjerna för energipolitiken. Detta senare skall vi göra nästa år, så det är alldeles tydligt, Kjell Mattsson, att detta är en meningsfull mening.
Herr talman! Jag har inget emot att man behandlar dessa problem på det sätt som Kjell Mattsson nämnde, nämligen genom att göra hela älvsträckor till föremål för behandling.

I dessa fall menar jag att det inte heller borde behöva råda någon tveksamhet från riksdagens sida. Då är det verkligen befogat och angeläget att riksdagen tar ställning och säger ifrån, så att man får slut på denna osäkerhet som nu råder och som jag menar att det är oansvarigt och ohållbart att låta fortsätta. Kjell Mattsson nämnde också vattendomstolens förhandlingar som exempel på handläggningen. Men i flera av de projekt som vi nu har aktualiserat har ju vattendomstolen klart uttalat sig emot en utbyggnad. Vi menar därför, sammanfattat, att när det finns så klara ställningstaganden av befolkningen och berörda intressen som det finns i flera fall, så borde det vara möjligt att bryta ut enskilda projekt och ta ställning till dem från riksdagens sida.
Herr talman! Denna proposition har varit nödvändig därför att riksdagen skall ge klartecken till regeringen om att den nu kan börja behandla tillståndsfrågor för vattenkraftens utbyggnad. Det innebär då att regeringen naturligtvis har möjligheter att vid sin prövning säga ja till sådana byggprojekt som man finner stämmer med riktlinjerna. Men regeringen har också möjlighet att säga nej. Nu säger Tore Claeson att det finns ärenden som är helt klara, och han tycker att riksdagen då skulle ha tagit upp dem direkt. Ja, om det nu är så — jag har ingen anledning att där gå in på Tore Claesons värderingar — att det finns kraftverksbyggen inom dessa områden för vilka det är alldeles klart att tillstånd inte kan meddelas, så kommer ju beslutet därom från regeringen ganska snart, inte från riksdagen. Men riksdagens beslut om riktlinjerna är nödvändigt för att regeringen skall kunna sätta i gång och behandla de ärenden som redan har kommit så långt att det bara är regeringsbehandlingen som återstår. Sedan vill jag säga att det naturligtvis är omöjligt för Per Bergman och mig att klara ut den mening som vi här diskuterar. En för mig Nr 52 fullständigt självklar mening blir för Per Bergman ”meningsfull”. Torsdagen den
Herr talman! De riktlinjer för vattenkraftsutbyggnaden som riksdagen — Den fysiska nu har att ta ställning till är avsedda att ersätta dem som riksdagen = riksplaneringen för 1975 beslöt skulle gälla i avvaktan på att den då pågående utredningen vattendrag i norra om vattenkraftsutbyggnaden i norra Norrland slutfördes. Syftet med rikt — Svealand och linjerna är att de skall utgöra underlag för regeringens handläggning av Norrland vattenkraftsfrågorna, alltså den slutliga tillståndsprövningen för vissa utbyggnadsprojekt. Propositionsförslaget innebär att en ny teknik har valts för hanteringen av dessa frågor, innebärande att vissa älvsträckor eller områden bör undantas från utbyggnad. De tidigare riksdagsbesluten har däremot gällt enskilda utbyggnadsprojekt. Civilutskottet har uttryckt tillfredsställelse med den nya beslutstekniken, och det vill jag här understryka. Att ta ställning till vilka älvsträckor som skall få byggas ut och vilka som skall bevaras är ingen lätt uppgift. Det förslag som regeringen nu har framlagt är mycket försiktigt, och stor hänsyn har tagits till bevarandeintressena. 1975 års riksdagsbeslut innebar att vattenkraften skulle bidra med ytterligare 5 KWh år 1985. Det föreslagna utbyggnadsprogrammet ger högst hälften av denna energimängd. Sedan kommer vi till den mening som Per Bergman och Kjell Mattsson här har diskuterat, alltså den som handlar om att regeringen här ändå har förbehållit sig handlingsfrihet. Där säger Per Bergman att då behöver riksdagen inte ta något beslut om riktlinjerna i dag. Enligt min mening är det en helt felaktig uppfattning. Det är mycket betydelsefullt att riksdagen nu beslutar om riktlinjerna för vattenkraftsutbyggnaden. Många berörda parter väntar på besked — och snabba besked! — och att skjuta på detta ärende ytterligare vore därför i högsta grad olyckligt. I detta sammanhang är det också viktigt att påpeka att även om en viss älvsträcka inte undantagits från slutlig prövning, innebär inte detta att en utbyggnad definitivt kommer till stånd. Å andra sidan framhålls det i propositionen att ett riksdagens beslut att undanta älvsträckor från utbyggnad inte innebär att vissa åtgärder, som hänför sig till redan företagen reglering, helt skall hindras. Sålunda kan tillstånd ges till att ersättningsbyggnader får uppföras, liksom till ombyggnader och effektiviseringar i redan befintliga kraftverk. Regeringen har att pröva sådana framställningar utan hinder av att åtgärden berör ett undantaget område eller en undantagen älvsträcka. Utskottet pekar på denna möjlighet som i flera fall kan visa sig praktiskt betydelsefull. Departementschefens avsikt att skyndsamt låta utreda kraftnyttan och skadeverkningarna av olika överledningsprojekt är utmärkt, då man med fog kan anta att sådana objekt är skonsamma för miljön och samtidigt kan ge mycket goda energitillskott. I det sammanhanget är det anmärkningsvärt att socialdemokraterna i motionen nr 165 är tveksamma till 71 denna typ av utbyggnad och i stället vill aktualisera en konventionell utbyggnad av Vindelälven med den motiveringen att en sådan utbyggnad ger mera sysselsättning än ett överledningsprojekt. Miljöaspekterna väger då inte längre särskilt tungt, vilket rimmar illa med inledningen till socialdemokraternas huvudmotion nr 194, där miljöaspekterna starkt har betonats. Sammantar man vad socialdemokraterna i de två motionerna säger sig vilja pröva för utbyggnad, finner man att två av de fyra outbyggda och av riksdagen undantagna huvudälvarna, nämligen Kalix älv och Vindelälven, nu kan tänkas bli utnyttjade för vattenkraftsutbyggnad. Till detta lägger socialdemokraterna utbyggnaden av övre Åseleälven med hänsyn till att sysselsättningssvårigheterna inom denna region är stora. Dessutom vill man ge tillstånd mera generellt för sådana projekt som har stor betydelse från sysselsättningssynpunkt, men där bevarandeintresset inte bedömts vara så betydande att en utbyggnad bör hindras. Detta är onekligen ett omfattande och mycket kontroversiellt utbyggnadsprogram, som naturligtvis inte alls går ihop med socialdemokraternas krav på att riksdagen i dag inte skall fatta beslut om några riktlinjer alls för vattenkraftsutbyggnaden. Som civilutskottets ordförande Kjell Mattsson nyss framhållit har socialdemokraterna valt att behandla detta ärende på ett sätt som mera har styrts av politiskt-taktiska skäl än av en vilja att fatta beslut i en besvärlig fråga. Till slut, herr talman, vill jag citera vad civilutskottet har anfört på s. 5: ”Utskottet noterar att föreliggande förslag till riktlinjer inte direkt belyser vilken utbyggnad som anses genomförbar under överblick bar planeringstid. Enligt utskottets mening skulle en sådan om än översiktlig redovisning vara av värde vid fortsatta eventuella bedömningar av dessa frågor.” Jag hoppas att departementet i fortsättningen kan ge dessa upplysningar vid kommande behandlingar av liknande frågor. Det skulle vara av stort värde för bedömningen av ärenden av denna art. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall endast göra ett par tre korta markeringar med anledning av propositionen. För folkpartiets del har det varit viktigt att det nu framlagts ett förslag, som innebär en långsiktig lösning av vattenkraftsfrågorna. Folkpartiet har ansett att det är nödvändigt med ett ställningstagande nu. Vi anser också att ett beslut i dag inte på något sätt skulle föregripa de överväganden som måste föregå ett större energipolitiskt beslut. Ett beslut i dag innebär att planeringen i kommunerna och i de företag som är inblandade liksom även för de enskilda berörda kan komma i gång utan att de behöver känna en sådan osäkerhet som de nu måste känna. Det är viktigt ur många aspekter, bl.a. från sysselsättningssynpunkt, och det har också tidigare i dag understrukits av bostadsministern. Vi har även ansett det mycket väsentligt att det nu åter slås fast att — Nr 52 de fyra outbyggda huvudälvarna skall bevaras. Det kan synas överflödigt Torsdagen den att markera detta, men det är nödvändigt med tanke på att det gång 15 december 1977 på gång framförs propåer om att en eller ett par av dessa älvar skall byggas ut. Lika viktigt anser vi det vara att det nu i propositionen slås — Den fysiska fast att de orörda tillflödena i fjällområdena skall undantas från utbygg = riksplaneringen för nad. vattendrag i norra Jag vill vidare, herr talman, betona vikten av en synpunkt som tidigare = Svealand och anförts både av utskottets ordförande och av herr Dahlberg. Man får - Norrland ibland höra den uppfattningen framföras att propositionens förslag skulle innebära fritt fram för utbyggnad av alla de älvsträckor som inte undantas från utbyggnad. Det finns anledning att gång på gång understryka att alla sådana projekt skall prövas i vanlig ordning enligt vattenlagen, och då får olika skäl vägas mot varandra. I den proposition som riksdagen nu skall fatta beslut om görs en samlad bedömning av en lång rad frågeställningar.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

Herr talman! Regeringens proposition nr 57 behandlar riktlinjer i den fysiska riksplaneringen för vattendrag i norra Svealand och Norrland. Det finns två reservationer vid civilutskottets betänkande. Den ena reservationen är av mera principiell art. Vi socialdemokrater framhåller där att man bör vänta med ställningstagandet till utbyggnad av vattenkraften till år 1978, då man kan få en mera samlad energipolitisk bedömning av hela energibalansen. S-gruppens talesman, Per Bergman, har skildrat vår syn på vattenkraftsutbyggnad, och jag delar hans uppfattning. Inte minst ansluter jag mig till ställningstagandet att man inte skall rasera de sista återstående älvsträckor som ligger inom ett tillfredsställande reseavstånd för rekreation och turism. Det bör från den utgångspunkten vara lättare att bygga ut en älv av typ Kalixälven än att offra ”närvattendrag” av typen Strängsforsen i Klarälven. Herr talman! Slaget om Strängsforsen har börjat. Jag har i min reservation nr 2 velat ge uttryck för den bofasta befolkningens kraftfulla opinion mot en utbyggnad av Strängsforsen. Torsby kommun, där det tänkta kraftverket blir beläget, har enhälligt sagt nej till en utbyggnad. Länsstyrelsen i Värmlands län har med en mycket kraftig majoritet sagt nej till utbyggnad. Centerns representanter i länsstyrelsen inkl. Bertil Jonasson har tidigare sagt nej till en framtida utbyggnad. Nu lägger en partikamrat till Bertil Jonasson, centerpartistiska 73 statsrådet Elvy Olsson, fram en proposition, där den borgerliga regeringen ställer sig bakom en utbyggnad — i varje fall uttalar man sig för att tillåta en prövning av projektet Strängsforsen. Det finns många spekulationer och gissningar, och visst är förslaget märkligt. Strängsforsen har av den Sehlstedtska utredningen klassificerats med högsta bevarandevärde, klass 4. I vägningen mot elkraftintressena har den slutligen placerats i klass 3 A. Strängsforsen är den ena av två älvsträckor som klassats med högsta bevarandevärde, klass 4, och ändå hänförts för tillåtlighetsprövning. Vad är det då som kommer att ske i landskapet, om Strängsforsen byggs ut? En damm på närmare en halv kilometers längd och 30 meters höjd skär av älven. 15 fastigheter läggs under vatten. En långsmal sjö på 8,5 km längd uppströms Strängsforsen skapas, tre gånger älvens nuvarande bredd närmast dammen: ett artificiellt lugnvatten i stället för nuvarande strömmande vatten. Genom de beramade kraftverksbyggena förloras vad som finns kvar av ursprunglig älv med strömmande vatten. Förvandlingen blir fullständig och gäller för all framtid. Älvräddarnas samorganisation, Vetenskapsakademien, naturvårdsverket, alla har avstyrkt utbyggnad av Strängsforsen. Som jag tidigare sade, finns det en mycket stark opinion mot en eventuell framtida utbyggnad av den aktuella älvsträckan Höljes-Kärrbäcksstrand i Klarälven. Opinionen mot en utbyggnad är stark hos lokalbefolkningen. Den eller de som lever i den tron att denna opinion är detsamma som ”långhåriga stockholmare” — uttrycket är myntat i Värmland — som ägnar sig åt uppvigling och andra former av opinionsbildning i blint hat mot ett storbolag, känner dåligt stämningarna i dessa trakter. Opinionen finns förankrad hos ortens befolkning, bland skogsarbetare, bönder och allmoge. Ett helt enigt kommunfullmäktige i Torsby kommun, inkl. de borgerliga, har avvisat kraftverksutbyggnader i den berörda älvsträckan. En rad fackliga och politiska organisationer i Värmland har under senare tid hårt engagerat sig i älvstriden. Den ena organisationen efter den andra har uttalat sig mot framtida utbyggnad av Strängsforsen. SAP/SSU och LO-distrikten har alla, var för sig och gemensamt, ställt sig bakom mitt motionsyrkande och reservationen 2. De tre distrikten har en gemensam syn och målsättning och menar att nuvarande sysselsättningskris kan och får inte lösas genom att oersättliga naturoch miljövärden spolieras för all framtid. I ett längre perspektiv framstår inte Strängsforsen som någon som helst lösning på Nordvärmlands svårlösta sysselsättningsfrågor. Den värmländska arbetarrörelsen avvisar bestämt föreliggande utbyggnadsplaner och slår vakt om miljöoch naturvårdsintressena i Nordvärmland. Solidariteten kräver att vi nu står samlade gentemot attacken från Uddeholmsbolagets planerade kraftverksutbyggnader. Vad vi menar är att den borgerliga regeringen redan nu borde ha placerat Strängsforsen bland projekt som f. n. undantas från tillåtlighetsprövning. Jag delar befolk ningens uttalade oro, då den borgerliga regeringen med i varje fall ett - Nr 52 passivt stöd underblåser den grundade misstanke som finns bland be Torsdagen den fölkningen. Sd 15 december 1977 LO-distriktet tar i sitt nyligen gjorda uttalande upp en ytterst intressant. = frågeställning, nämligen vem som bör äga och förvalta landets energi Den fysiska tillgångar. LO-distriktet menar att det rätteligen borde vara samhället = riksplaneringen för som skulle ha det yttersta ägaransvaret för landets samlade energioch = vattendrag i norra naturresurser. Svealand och Herr talman! Bakom alla dessa uttalanden och detta kompakta mot Norrland stånd skall man komma ihåg att Uddeholmsbolaget hittills tillåtits att bygga inte mindre än nio kraftverk i Klarälven. Ett brett folkligt motstånd menar att nu är måttet rågat. Vi vill sätta stopp för ytterligare exploatering av älvfåran. Jag kan helt förstå människornas motiv och kraftfulla motstånd mot aviserade utbyggnadsplanet. Vad jag tycker är anmärkningsvärt är att de borgerliga och majoriteten inte lyssnar på vad människorna vill. Opinionsstormen har långtifrån tystnat och kommer säkert att göra sig hörd i andra framtida sammanhang. I det sammanhanget kan även nämnas att majoriteten i civilutskottet konsekvent kört över sina egna och avslagit samtliga motioner som berör ”brännbara” och kontroversiella älvsträckor, som därmed är öppna för tillåtlighetsprövning. Vad säger dessa motionärer till det hopp som tändes bland befolkningen i exempelvis Jämtland och Härjedalen/Sölvbackaströmmarna m.fl.? Vid ett mycket välbesökt opinionsmöte i Kärrbäcksstrands Folkets hus den 12 december 1977 framkom ett kompakt motstånd mot Uddeholmsbolagets planer på kraftverksutbyggnad. Mötet antog ett uttalande. I uttalandet sägs bl.a. att Strängsforsen i första hand bör undantas av alla aktuella älvoch forssträckor. Mötet vädjar till utskottet inför behandlingen, att man måtte undanta den aktuella älvsträckan. Och sist men inte minst framhåller man att nuvarande vattenlag inte bör ligga till grund för vattendomstolens beslut i ärendet. Herr talman! Det ligger stor risk i att bolagen nu forcerar fram vatten mål och att domsluten baseras på nu gällande vattenlagstiftning. Utredningen, den s.k. vattenlagutredningen, har också i sitt betänkande betonat just denna problematik och menar att viss risk finns för att bolagen nu aktualiserar en rad vattenmål, där alla är medvetna om att den gamla och ännu fram till år 1980 gällande vattenlagen inte uppfyller kraven i dagens eller morgondagens lagstiftning i en mera moderniserad version. Allt talar därför för att vi från riksdagens sida bör vara ytterst restriktiva med tillåtlighetsprövning av återstående älvsträckor och helst undanta de allra flesta ”brännbara och omstridda” älvsträckorna i avvaktan på en ny lagstiftning. Vattenlagutredningen säger i sitt remissyttrande över Sehlstedtska utredningen att Strängsforsen bör flyttas upp i klass 4 i den slutliga rangordningen. Moderaten Bo Turesson satt ju med i den utredningen, om 75 jag inte missminner mig. Herr talman! Strängsforsen behandlas f. n. vid vattendomstolen. Hur vattendomstolen än ställer sig skall regeringen behandla frågan, och jag kan helt enkelt inte tänka mig att regeringen ger klartecken för utbyggnad av Strängsforsen. Varför? Inte minst centerpartiet bör här känna sitt ansvar och infria sina vallöften om att vi skall lyssna till lokala opinioner. Det rådet vill jag ge till de borgerliga: Lyssna på rörelsen! Säg nej till Strängsforsen — helst i dag och, om inte förr, så när regeringen skall behandla ärendet Strängsforsen! Herr talman! Efter all dokumentation och med den betydande opinion som föreligger, alltifrån beslutsfattare i kommun/berörd länsstyrelse och en mängd remissinstanser, bör enligt mitt förmenande regeringen endast fatta ert beslut, nämligen att säga nej till utbyggnad av Strängsforsen. Det faktum att övre Klarälvsdalen i den fysiska riksplaneringen ansetts vara av riksintresse borde i än högre grad tala för att regeringen inte kan och inte bör köra över Torsby kommun. Ja, säger någon, här anförda skäl talar kanske för att min reservation är överflödig. Ingalunda, herr talman! Med vetskap om hur den nu framlagda propositionen behandlats i regeringskansliet, där Strängsforsen i allra sista stund tagits med i gruppen för tillåtlighetsprövning, litar jag inte på sittande regering. Svenska Dagbladet hade en initierad artikel ca tre veckor innan propositionen framlades. I artikeln hävdades att Strängsforsen skulle undantas. En vecka innan propositionen lades fram hade den moderata provinstidningen Nya Wermlands-Tidningen en uppgift om att Strängsforsen inte skulle undantas. Herr talman! Man kan självfallet spekulera i vad som hänt under de senaste veckorna. Slutprodukten av nu framlagda lagförslag är en uppenbar ohelig kompromiss, där vissa intressen getts ett alltför stort inflytande. Herr talman! Jag delar inte det kortsiktiga resonemang som vissa företräder. Här står ett företags lönsamhetsintresse på kort sikt mot långsiktiga landskapsintressen. Denna konflikt kan inte få lösas genom att oersättlig natur går till spillo och offras. Den framtida generationens dom kommer att bli hård mot dem som främst agiterat för en utbyggnad av den aktuella älvsträckan. Var står mina kamrater från Värmlandsbänken? Moderaterna vet vi var vi har. Kommer Bertil Jonasson m.fl. att nu rösta med den borgerliga regeringens framlagda förslag och därmed gå emot en betydande opinion i de norra delarna av vårt län? Vid en utfrågning i lokalradion var Bertil Jonasson inte klar med hur han skulle ställa sig till en utbyggnad; propositionen var ännu inte framlagd. Vad säger centern och Bertil Jonasson i dag? Jag vet att den här frågan följs med stort intresse i bygden, och vi får nu i den kommande voteringen vetskap om var Bertil Jonasson och andra står. Är man verkligen beredd att offra dessa stora naturvärden som står på spel och därigenom för all framtid förstöra en vacker och alltmer nyttjad forsoch älvsträcka? Energitillskottet är marginellt, och detta är på intet sätt något alternativ till andra energikällor. Nr 52 Herr talman! Den aktuella älvsträckan är den sydligast belägna forsande Torsdagen den älvsträckan i Mellansverige och är därför unik. Inom en 20-mils radie 15 december 1977 bor inte mindre än ca 1 miljon människor, och allt fler kommer ut i naturen och vill ta del av våra rekreationsmöjligheter. Rekreationsom = Den fysiska råden med skiftande innehåll och forsande vattendrag är någonting som = riksplaneringen för vi måste behålla. Klarälvslaxens sista naturliga reproduktionsområde på = vattendrag i norra den svenska sidan offras annars och laxarten hotas att bli utrotad. Svealand och Herr talman! Jag hoppas att vi även i en framtid kan få uppleva de Norrland forsande vattenmassorna vid Strängsforsen, att våra efterlevande får till Ö gång till detta utomordentligt fina rekreationsområde. Vi har inte råd att offra Strängsforsen. Befolkningen i Värmland kräver att vi redan i dag undantar Strängsforsen. Riksdagen bör säga nej till en utbyggnad. Herr talman! Jag anser slutligen att utomordentligt tungt vägande skäl och ett synnerligen gediget utredningsmaterial liksom kraftiga opinioner talar för att riksdagen uttalar sig för att den aktuella älvsträckan mellan Kärrbäcksstrand och Höljes i Klarälven undantas från vattenkraftsutbyggnad. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 av Per Bergman m.fl. Under förutsättning att den icke biträds av riksdagsmajoriteten yrkar jag bifall till reservation nr 2. Reservationens yrkande skall ställas mot utskottets hemställan under punkten 5.

Herr talman! Jag ber att få påpeka för Magnus Persson att detta inte är ett slutgiltigt ställningstagande till en utbyggnad av Strängsforsen — det har han velat göra gällande i många sammanhang. Jag har tidigare i länsstyrelsen för egen del röstat emot en utbyggnad av Strängsforsen, när vi haft att yttra oss därom. Nu lägger regeringen fram ett förslag, som innebär att den här frågan skall underkastas en ny prövning, och då får olika instanser yttra sig. Torsby kommun får givetvis också yttra sig. Sedan går ärendet tillbaka till regeringen. Jag utgår ifrån att regeringen noga lyssnar till remissinstanserna, och jag tror på regeringen i det fallet.
Herr talman! Det är så, Bertil Jonasson, att riksdagens ledamöter i dag här i kammaren har sista chansen att säga sitt i ärendet. Och då tycker jag att med den välgrundade opinion som föreligger, som Bertil Jonasson väl känner till, borde det inte finnas någon som helst anledning att dröja med beslutet. Opinionen är välgrundad, Torsby kommun är enig liksom kommunfullmäktige och länsstyrelsen där Bertil Jonasson själv har deltagit i beslutet och röstat mot en utbyggnad. Vad är det som gör att Bertil Jonasson har ändrat uppfattning sedan detta behandlades vid länsstyrelsens sammanträde? Det är en intressant frågeställning.
Herr talman! Magnus Persson säger att det är sista tillfället riksdagen har att göra sin röst gällande. Får jag säga till herr Magnus Persson att i det här fallet är det väl också riktigt att människorna och olika instanser har möjlighet att göra sina röster gällande. Det är tanken bakom det förslag som regeringen har lagt fram. Det måste vara riktigt att olika synpunkter får komma fram. Det blir en betydligt större mängd människor som får lägga fram sina synpunkter på frågan genom regeringens ställningstagande i det förslag som föreligger än det skulle bli om vi röstade ner det förslaget. Jag tycker alltså att människorna på olika sätt skall få den möjligheten, utan att jag springer i förväg och säger hur jag tycker att man skall tänka och tro.
Herr talman! Jag litar inte på den sittande regeringen i den här frågan. Det är ju så, Bertil Jonasson, att vi som folkvalda skall lyssna på rörelser, på opinionerna i vår hembygd, och nu har vi en rejäl chans att göra det. Menar då Bertil Jonasson — och nu vill jag ha en konkretisering — att den opinion som finns i Torsby kommun och Klarälvsdalen inte är representativ? Bertil Jonassons senaste inlägg tyder på det. Jag för min del hyser inget som helst tvivel om att opinionen finns förankrad bland lokalbefolkningen, bland skogsarbetare, bönder och allmoge: nej till Strängsforsen. I dag har vi chansen att säga nej.

Herr talman! Jag skall be att bara få ge en kommentar till bl.a. motionen nr 169 av Magnus Persson och hans reservation nr 2. Jag kanske också kommer att något beröra motionen nr 180 av Tore Claeson. Det gäller alltså Strängsforsen i Klarälven. Magnus Persson, Tore Claeson och kanhända flera med dem vill ju att Strängsforsen inte skall byggas ut — den skall alltså undantas från kraftverksutbyggnaden. BI. a. sägs i motionen nr 169 att ”en fortsatt vattenkraftsutbyggnad i Klarälven är förödande för den bofasta befolkningen och inte står i rimlig proportion till den utvinning som exempelvis Strängsforsen ger”. För de 15 fastigheterna som ligger alldeles intill kommer en utbyggnad i Strängsforsen att medföra mycket stora förändringar, det är sant och riktigt. Men att det f. ö. skulle bli förödande för den bofasta befolkningen i stort i Klarälvsdalen är att ta till i överkant. Jag skulle hellre vilja vända på problemet och säga att det blir betydligt mer förödande för mängder av människor i Värmland om exempelvis våra industrier och övriga företag i framtiden inte får tillräckligt med energi eller om de får för dyr energi. Måste vi inte försöka att så långt möjligt på sikt sä kerställa och helst utvidga arbetsmöjligheterna för folk i länet?

riksplaneringen för Energimängden i samband med den här utbyggnaden sades utgöra vattendrag i norra 1 96 av länets energikonsumtion. Den mängden kommer faktiskt att räcka — Svealand och till att exempelvis driva pappersoch massafabrikerna i Skoghall. I dagens — Norrland läge skulle det betyda en kostnadsbesparing på ca 25 milj.kr. om man jämför med kostnaden för oljeenergi. Det är en ganska stor besparing i tider då varje sparad krona betyder ett steg i rätt riktning när det gäller att skapa säkrare jobb. Självfallet kan Strängsforsens utbyggnad inte medverka till att lösa alla problem, men den innebär dock en icke oväsentlig faktor i strävan att få fram energi i landet. Man bör givetvis ha förståelse för dem som kämpar för bevarandet av vissa miljövärden men får inte driva detta så långt att man därigenom på sikt kanske försvårar skapandet av en del arbetstillfällen. Ingreppet i Strängsforsen blir dessutom relativt skonsamt för såväl natursom djurliv sedan vissa förbättringsåtgärder vidtagits i samband med byggandet —- jag tänker här på insatser för turismen och fisket. Det är litet vanskligt att här diskutera naturvärden i form av landskapsscenerier. Smaken är som bekant forskellig och jag känner många som anser att naturen blir väl så vacker med en uppdämd sjö. Vem kan f. ö. säga hur nästa generation tycker angående landskapet? Det är inte alls säkert att den ser detta på samma sätt som vi. Jag skulle kunna ge mängder av exempel på hur man under 1800-talet hade en helt annan syn på dessa frågor. Under upplysningstidevarvet på 1700-talet hade man inte alls något intresse av dem. Vi vet alltså inte hur nästa generation ser på det här. Den kanske hellre vill ha säkra arbetstillfällen — vad vet vi om det? De 15 fastigheterna kommer ju dessutom att få full kompensation. Det talas här mycket om opinioner. I Torsby är det t.ex. en opinion. Men är den enhällig? Jag vill påstå att det också finns en mycket stor tyst opinion i Klarälvsdalen. Jag vet att man tänker helt annorlunda i Munkfors, Storfors och Hagfors. Jag tror att jobbarna där ser på denna fråga på ett helt annat sätt än vad många naturälskare gör, och vi bör i det här sammanhanget också ta hänsyn till de människor som tänker på sina jobb. Beslutet i dag är inte slutgiltigt, säger man. Vattendomstolen kommer att ta upp dessa fall, och också regeringen kommer kanske att i sin tur få ta upp de enskilda fallen. Men det vore oklokt att i dag låsa fast hela vattenkraftsutbyggnadsproblematiken, för vi vet ju alla hur fort utvecklingen går och det kan hända att man inom en nära framtid ser på problemen på ett helt annat sätt. Om så skulle vara går det — och här har jag inte alls samma åsikt 79 som Magnus Persson och Tore Claeson — att på relativt kort tid återställa naturen. Det finns exempel i Sverige på att icke lång tid efter att kraftverk, kraftverksdammar och uppdämningar på grund av att de blivit överflödiga genom andra utbyggnader lagts ner, så är dessa sår i naturen — om vi nu skall kalla det sår — igenväxta först med sly och så småningom med skog.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

Herr talman! Per-Erik Nisser har i sitt inlägg försvarat en eventuell utbyggnad av Strängsforsen. Han har, som jag ser det, i det här fallet försvarat bolagsintressena. Som vi vet är det det illa beryktade Uddeholmsbolaget som nu med all kraft försöker förinta det sista som finns kvar av Klarälven. Bolaget har renrakat stora skogsarealer, man har besprutat med allehanda gifter, man har redan byggt tre stora kraftverk i Klarälvsdalen, man har rationaliserat bort massor av arbetstillfällen i skogen utan att återgälda ett enda. Nu vill man förstöra den sista vackra forsen i Klarälven. Hela Nordvärmland protesterar mot detta. Vänsterpartiet kommunisterna har agerat mot detta ända sedan planerna blev kända, både lokalt, på distriktsplanet och i riksdagen. Dagen innan ärendet var uppe i civilutskottet var det ett stort möte anordnat av gruppen Rädda Klarälven i Kärrbackstrand. I diskussionerna där stod det helt klart var lokalbefolkningen finns. Den är helt emot en utbyggnad. Per-Erik Nisser förmodar att det också skall finnas en tyst opinion, och den vill han åberopa till försvar för en utbyggnad. Jag måste säga att det är ett underligt sätt att argumentera. I brist på argument åberopar man alltså någonting som man tror finns som man kallar för en tyst opinion som skulle vilja ha en utbyggnad. De skäl som anförts för kraftverksutbyggnad — att den ger sysselsättning och befrämjar befolkningsutvecklingen i avfolkningsområden och att bevarandevärdena och miljöhänsyn därför får ge vika — är som jag förut nämnt inte särskilt hållbara. Det blir som regel bara ett tillfälligt uppsving i befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen i de kommuner som berörs. Sysselsättningseffekterna har ofta i den här diskussionen övervärderats. Erfarenheterna, Per-Erik Nisser, visar att då utbyggnaden är klar påskyndas avfolkningen, och trots alla fagra löften och stora förhoppningar om en uppblomstring för bygden kvarstår sysselsättningsproblemen olösta och dessutom har man en förstörd natur. Det är riktigare och viktigare att satsa på projekt som ger långvarig och tryggad sysselsättning. Per-Erik Nisser sade att det finns möjligheter att återställa naturen och att inte allt blir förstört. Jo, Per-Erik Nisser, i det här aktuella fallet blir naturen förstörd och går icke att nöjaktigt återställa. Den blir förstörd = Nr 52 för evärdlig tid! Torsdagen den
Herr talman! Per-Erik Nisser ordade vitt och brett om fördelarna med = Den fysiska en framtida utbyggnad av Strängsforsen. Hans argument känner jag väl — riksplaneringen för igen från en ren partsinlaga från Uddeholmsbolaget, som man mass = vattendrag i norra distribuerat till opinionsbildare och beslutsfattare i skilda organ. Svealand och Man kan inte så lättvindigt förbigå den opinion som finns förankrad Norrland i bygden. Det är tydligt att både Bertil Jonasson och Per-Erik Nisser anser att den här opinionen inte är förankrad i bygden. Jag har en helt annan uppfattning. Moderaternas representant, Rolf Dahlberg, sade tidigare i den här debatten att det är många som kräver besked, och snabba besked. Jag tror att det är helt riktigt. Det gör också Uddeholmsbolaget. Per-Erik Nissers inlägg visar att han stöder kapitalet och inte ser till miljöoch naturvårdsintressen. Vi inom den fackliga och politiska arbetarrörelsen ställer oss solidariska med våra systrar och bröder i norr. Vi säger också att sysselsättningsproblemen inte kan lösas med denna kortsiktiga energipolitik och med en utbyggnad av exempelvis Strängsforsen. Moderaternas representanter i kommunfullmäktige röstade nej, herr Nisser. Vad har hänt efter det? Har de i dag ändrat uppfattning? Varför talar Per-Erik Nisser här i kammaren mot sitt eget partis företrädare i kommunfullmäktige i Torsbys kommun? Sedan detta med natursceneriet. Många är djupt besvikna över att Höljes en gång utbyggdes. Man kan tala om 1700-talet och 1800-talet som Per-Erik Nisser gjorde, men på den tiden fanns det inte någon opinion. Då härskade bolagsväldet helt över småfolket, över både arbetare och bönder. Man kan inte, som några har gjort, säga att man inte vill ta ställning. Allt material föreligger. Göm er inte bakom regeringens beslut utan ta ställning i den kommande voteringen!

Herr talman! Tore Claeson sade att jag försvarar det illa beryktade Uddeholmsbolaget. Det gör jag inte alls. Först och främst vill jag ifrågasätta om Uddeholmsbolaget är illa beryktat. Det kanske är det i det parti som Tore Claeson tillhör, men hos folk i gemen i Värmland är det inte illa beryktat. Jag försvarar emellertid inte något bolag — vad jag pläderar för är att vi på alla sätt måste försöka få fram energi. Jag vill också säga till Magnus Persson att jag inte är här som representant för Uddeholmsbolaget utan för dem här i landet som vill försöka få fram energi till vettiga priser för att på det sättet på sikt kanske åstadkomma tryggare arbetsförhållanden för människorna. Det har sagts här att man inte skall ta hänsyn till den tysta opinionen. Låt oss göra en folkomröstning, så kanske vi får veta vad opinionen 81 anser. Jag är inte alls säker på att opinionen i Torsby är på fullständigt samma linje som Magnus Persson. Det sades att mitt inlägg var ett stöd åt kapitalet. Det var det inte; det var, som jag redan sagt, ett stöd åt tanken att vi måste skapa hyfsade arbetstillfällen. Byggnads avdelning i Sysslebäck och Hagfors är för en utbyggnad. Hur skall man förklara det? Det tyder i varje fall på att olika avdelningar i Värmland ser olika på frågan. Slutligen detta med 1700-talet och 1800-talet.

Herr talman! Uddeholmsbolaget har faktiskt inget bra rykte vare sig i vårt parti eller hos Nordvärmlands befolkning. Det beror på de erfarenheter som vi och befolkningen där uppe har av bolagets verksamhet. Uddeholmsbolaget skulle kunna spara åtskilligt med energi i de verksamheter som det nu bedriver — om det bara ville hushålla med energi och ansåg det tillräckligt lönsamt för egen del. Jag nämnde förut i mitt inlägg och jag vill upprepa det: Kraftverksrörelsen gick med 37 milj.kr. i vinst första halvåret 1977 för Uddeholmsbolaget. En eventuell utbyggnad av Strängsforsen blir därför en lysande affär för Uddeholmsbolaget, och det är naturligtvis där som skon klämmer. Det är naturligtvis det som är det avgörande motivet för Uddeholmsbolaget. Det finns inga som helst intressen i och för sig av möjligheterna att tillföra vare sig Värmlands befolkning eller landet i övrigt ytterligare tillskott av energi.
Herr talman! Jag vill först rikta mig till Per-Erik Nisser när han säger att han vill ordna nödig energi. Det är klart att den sittande regeringen borde ha ett energipolitiskt program där allt detta bör göras. Men ta inte Strängsforsen som något alternativ, Per-Erik Nisser. Den är inget alternativ i den allmänna energibalansen. Kommunstyrelsens ordförande i Torsby kommun, det socialdemokratiska kommunalrådet Oskar Grundström, har uttalat att om Strängsforsen skulle byggas ut så vore det en katastrof för Klarälvsdalen. Det stod i en artikel i Nya Wermlands-Tidningen som jag kan visa. Man kan tala om tysta opinioner. Och man kan tala om opinioner i allmänhet. Men jag tror att mina borgerliga bänkkolleger drar felaktiga slutsatser i det här ärendet. Opinionen är förankrad hos befolkningen, och därför bör vi redan i dag säga nej till en utbyggnad av Strängsforsen.

Herr talman! Jag vill säga till Tore Claeson att jag inte tror han är den mest omdömesgille personen när det gäller att resonera om bolag och bolagsrykten. Det måste jag faktiskt säga. Sedan till Magnus Persson: Det är inte hela Strängsforsen som skall byggas ut, utan en del av den. Och vi måste ju på alla de sätt försöka = Nr 52 få fram energi här i landet. Men naturligtvis skall vi försöka ta så stor 9 ot 5: Torsdagen den hänsyn till miljövärden som möjligt — det är ju självklart. Herr talman! När det gäller civilutskottets betänkande nr 9 kommer = Norrland jag, i motsats till det föregående, inte att rösta på de socialdemokratiska reservationerna. Jag har under årens lopp varit invecklad i många heta duster när det gäller frågan om älvutbyggnaderna — om man skall bygga ut de sista outbyggda älvarna eller spara dem. Min åsikt sammanfaller med det sistnämnda alternativet. För alla måste det ju stå klart att en utbyggnad av återstående älvar inte innehåller lösningen av vare sig sysselsättningseller energiproblemet. En av de tunga bitarna i det här sammanhanget är Kalix älv. Här används framför allt sysselsättningsargumentet för att tvinga fram en utbyggnad. Och visst förstår jag — det har jag alltid gjort — de människor, framför allt i dessa av arbetslösheten plågade kommuner, som kräver utbyggnad. Men det måste betonas att det också där finns en mycket stark rörelse mot en utbyggnad. Man kan här fråga sig: Hur handlar människor som ligger i en vak? Jo, de griper efter varje halmstrå. Och det grymma och skändliga i sammanhanget är att man inte har gett dem något annat. En utbyggnad skapar inte heller någon garanti för att de får något annat den dag vattenkraftens exploatering är slutförd. Jag har aldrig tyckt att det är särskilt skojigt att hoppa på någon som redan ligger, men detta förtjänar väl ändå att sägas: Per-Erik Nissers argumentering — att man måste garantera sysselsättningen och skapa säkra arbetstillfällen — är hårresande. Det är ju just precis vad man inte gör genom älvutbyggnaderna. Han frågar också: Hur kommer nästa generation att se på oss om vi säger nej i alla de här sammanhangen? Även jag skulle kunna ställa den frågan, och jag tror att jag kan besvara den. De kommer att förbanna oss och säga: Inte en enda orörd älv kunde ni spara åt OSS. När det gäller sysselsättningsaspekten är Jokkmokks kommun det mest upprörande exemplet på denna cyniska nonchalans mot människor och bygder. Där har man tagit nästan allt som finns att ta i form av vattenkraft. Hänsynslöst är älvsträckor skövlade, fisket förstört samt renbetesmark och odlad jord lagda under vatten. Oersättliga naturvärden är spolierade. Befolkningen där uppe har emellertid accepterat allt detta. Man har behövt jobb till kommunen, och man har också förstått det självklara i att vårt land måste ha energi. Kommunen har lämnat ifrån sig den ena miljarden efter den andra i form av vattenkraft från de år då ut 83 byggnaden av Porjus och Harsprånget började. Man har i Jokkmokk liksom i övriga Norrbotten gjort detta med blandade känslor, men ingen hade väl ändå anat att kommunen skulle bli så totalt övergiven den dag älvarna var färdigutbyggda. Det klargör värdet av sysselsättningsaspekten. Kommunen blev behandlad ungefär som en apelsin, som man suger saften ur och sedan kastar. Vi har fått ett nytt nödrop från Jokkmokks kommun i form av ett telegram, vari klargörs att kommunen håller på att dö. Det är kalla fakta. För mig står det klart att problemen inte löses genom vidare vattenkraftsutbyggnad utan med åtgärder på sikt. Vad man nu måste göra är att sätta in temporära åtgärder, effektutbyggnader i äldre kraftverk, vägbyggande och beredskapsarbeten för att klara dagens problem. Men man måste också omedelbart sätta i gång med planen för att skaffa kommunen industrier och varaktig sysselsättning. Det är det enda som håller i längden, och det har man rätt att kräva. Mitt resonemang kom i betydande utsträckning att handla om Jokkmokks kommuns bekymmer. Men det var fullt avsiktligt, därför att den kommunen är ett strålande, eller skall man säga deprimerande, bevis på att man inte löser sysselsättningsproblem eller förbättrar kommuners ekonomi genom att bygga kraftverk. Jag har aldrig haft som någon principiell linje att vattenkraften inte skall användas för att skaffa energi. Vattenkraften är en naturlig resurs som måste exploateras. Så har också skett under årens lopp. Men nu måste man inse att vattenkraften är i det närmaste färdigexploaterad, och då gäller det att säga stopp och i outbyggt skick bevara det lilla som är kvar. Kunde man bevisa att man genom att säga ja till en utbyggnad löste sysselsättningsproblemen och klarade den framtida energiförsörjningen, vore det en annan sak. Då fanns det skäl i att väga för och emot på ett helt annat sätt. Men nu är det ju inte så. Det vet alla. Kalix älv är som sagt en av de stora bitarna i den här diskussionen. Jag anser att riksdagens tidigare beslut om Kalix älv bör stå fast och att en utbyggnad vore ett oerhört attentat, vars verkningar vi aldrig skulle kunna reparera. Jag kommer — med liv och blod, om så skulle behövas - att kämpa mot en utbyggnad. Jag skall inte trötta kammaren med en argumentation, som de flesta känner till i de här sammanhangen. Vi vet att det är en utomordentligt vacker älvdal. Att det kanske är den vackraste är ju överflödigt att säga för dem som bor där eller har besökt älvdalen. Det har klargjorts vilka konsekvenser en utbyggnad skulle få både för fisket och för jordbruket, att en utbyggnad inte bara skapar jobb utan också tar brödet ur munnen på människor och att den skulle innebära den definitiva dödsstöten mot Laevas sameby. Argumenten kan radas upp, men jag tror att de är så kända att det är överflödigt i sammanhanget. Det har sagts i debatten att folk inte kan leva på vackra vyer, och visst är det sant. Jag tror att jag sade det i ett anförande tidigare i dag. Nr 52 Människor måste ha jobb, men man skall inte lura dem och inge dem Torsdagen den föreställningen att det klarar sig bara vi får bygga ut de älvar som ännu 15 december 1977 är kvar. Det är en Döbelns medicin, ”som gör mig för i morgon sjufalt värre, men hjälper mig i dag på mina ben”. Den fysiska Jag har samma syn när det gäller vattenkraften i stort. Vi har tagit — riksplaneringen för vad som är rimligt av vattenkraft. För svensk energiförsörjning måste vattendrag i norra man nu söka sig andra vägar, och nog förtjänar det väl att påpekas att — Svealand och ett enda kärnkraftverk ger lika mycket energi som man skulle kunna Norrland få ut från hela Kalixälven. Min bestämda åsikt i detta sammanhang är att den samlade arbetarrörelsens kraft, ja hela den norrländska folkopinionen, måste mobiliseras för att kräva varaktig sysselsättning och inte temporära nödlösningar. Det gäller att intensifiera kampen för Stålverk 80, för verkstadsindustri, kort sagt för ökad förädling av rikedomarna i denna utplundrade del av Sverige — inte att slåss för fortsatt utplundring och rasering. Jag anser avslutningsvis att de vattendrag som nu föreslås undantagna från exploatering är en minimiplan. Jag kommer mot den bakgrunden att rösta för åtgärder som ger ett minimum av trygghet när det gäller den fortsatta behandlingen av våra älvar.

Herr talman! Jag skall börja med att instämma i de synpunkter som Tore Claeson har utvecklat i debatten om principerna för hur man skall bygga ut — eller rättare sagt inte bygga ut — älvsträckor. Jag skall därutöver bara ägna mig åt motionen 182 som behandlar tre tänkbara utbyggnadsprojekt i nedre Västerdalälven, nämligen Kvarnholsforsen, Fänforsen och Djurforsen. Dessa har ägnats stor uppmärksamhet, inte minst från de berörda kommunerna, och mycket starka skäl har framkommit som talar för att riksdagen skall undanta dessa älvsträckor från en slutlig tillåtlighetsprövning. Nedre Västerdalälvens rekreationsvärde är mycket högt. Ingen älvsträcka i landet av den kvaliteten är mera lättillgänglig, antingen man färdas med bil eller med kollektiva trafikmedel. Fiskeförutsättningarna är enligt expertis mycket goda. En förlust av den älvsträckan måste ur friluftssynpunkt betecknas som mycket allvarlig. Ännu allvarligare är kanske de skador en kraftverksutbyggnad enligt föreliggande planer skulle åstadkomma för Västerdalarnas främsta jordbruksbygd, något som också framgår av den Sehlstedtska utredningen. Enligt uppgift från jordbrukarna i Nås skulle endast en gård klara sig från skador, och utbyggnadsprojektet bedöms av lokalbefolkningen som helt samvetslöst. Vidare berörs kulturminnesvårdsintressen liksom naturvårdsvärden av mycket betydande omfattning. Såväl Kvarnholsforsen som Bysjöns reglering och Fänforsen har från vetenskaplig naturvårdssynpunkt placerats i klass 4. Det finns alltså i dessa fall flera bevarandeintressen som med 85 verkar till att göra älvsträckan skyddsvärd ur nationell synvinkel. De berörda kommunernas och en stor del av befolkningens inställning till utbyggnad av Västerdalälven är i dag starkt negativ, vilket bl.a. dokumenterats i remissvaren över betänkandet Översvämningsskydd i Västerdalälven. Slutsatsen vid en sammanvägning av dessa och andra omständigheter blir att det finns starka skäl att gå emot en utbyggnad. Älvsträckan bör alltså bevaras. Jag yrkar därmed bifall till motionen 182, innebärande att Kvarnholsforsen, Fänforsen och Djurforsen i Västerdalälven undantas från utbyggnad.

Herr talman! Jag vill först beklaga att de två statsråd som tidigare har följt den här debatten nu har avlägsnat sig. Min avsikt var att ställa ett par frågor — och jag ser till min glädje att Elvy Olsson återkommer till kammaren. Då får jag möjlighet att fullfölja min avsikt. För några år sedan debatterade vi frågan om hushållning med mark och vatten här i kammaren. Jag sade då att vårt sätt att hittills ta vara på Vindelälven är dålig hushållning — det är ett slöseri med vattnet i varje fall. Nu har den borgerliga regeringen upptäckt att man nog borde utnyttja vattnet i Vindelälven litet bättre. Den föreslår att man skall utreda möjligheten att överleda älvens vatten till Skellefteälven alternativt Umeälven. För mig kom det som en stor överraskning att regeringen lade fram detta förslag. Frågan är inte ny. Projektet presenterades om jag minns rätt 1972. Det redovisades som ett mycket intressant projekt ur kraftsynpunkt. Det skulle emellertid innebära att flottningen i Vindelälven skulle tvingas upphöra. Men regleringsföretaget ställde i utsikt att ekonomisk kompensation skulle lämnas. Projektet presenterades för politiker ur samtliga partier. Men Vindelälven skall vara orörd, hette det, så någon överledning blev inte av. Efter några år tvingades man trots allt lägga ned flottningen i Vindelälven, men då utan ekonomisk gottgörelse. Det är ännu ett exempel på de svårigheter Vindelådalens befolkning har mött när det gällt att få ut något materiellt av sin älv. Enligt min mening bör Vindelälven byggas ut för elkraftsproduktion. Det vore en bra energipolitik. Det vore också en bra regionalpolitik.

Vad har sedan hänt? Ja, den socialdemokratiska regeringen anslog 45 miljoner i en särskild pott för vägbyggnader i området. Särskilda statsbidrag till reningsanläggningar har lämnats. F. ö. har den ena utredningen efter den andra presenterats. Och trots detta förklarade Nils Åsling här i kammaren för precis en månad sedan att ”avdela speciella resurser för detta är ganska orimligt därför att det skulle innebära att den trots Nr 52 allt begränsade medelsarsenal som vi har till förfogande onödigtvis skulle Torsdagen den bindas upp”. Han ansåg att det fortfarande saknas realistiska projekt. 15 december 1977 Han avvisade också subventioner till turistprojekt därför att de ger obe tydlig sysselsättningseffekt. Vår bedömning i kommunerna är att tu — Den fysiska ristprojekt inte kan komma till stånd om inte staten går in med sub = riksplaneringen för ventioner. Kommunerna har inte råd. vattendrag i norra I motionen 165 har vi nio motionärer försökt dra ut konsekvenserna — Svealand och av det inträffade. Jag sammanfattar i tre punkter. Norrland För det första: Landet är i större behov av energi än någonsin. Den borgerliga energipolitiken har försatt oss i den situationen. Vattenkraften är en inhemsk förnyelsebar energikälla. Vi bör därför bättre utnyttja den. Det är bättre att bygga ut ett fåtal stora objekt än att göra ett stort antal ingrepp i små vattendrag. Miljöskäl talar för detta. För det andra: Vindelådalens befolkning har fortfarande inte råd att för landets räkning betala vad det kostar att avstå från utbyggnader i Vindelälven. Överledningsalternativet ger knappast någon gottgörelse till kommunerna, vilket däremot en konventionell utbyggnad ger. För det tredje är inte Vindelälven så jungfrulig som ofta görs gällande. Innan dess vatten når havet passerar det genom Sveriges näst största kraftverk, Stornorrforsen. Den är alltså inte fritt flödande från källa till hav. Älven är genom flottningsarbetet påverkad av åtskilliga ganska allvarliga ingrepp. Om sedan en överledning kommer till stånd innebär det naturligtvis ett ingrepp - om än skonsamt. Jag har därför svårt att förstå att man samtidigt som man föreslår en överledning kan hävda att älven skall vara orörd. Nu motsätter jag mig inte att frågan om överledning utreds. Ur kraftsynpunkt är det ett intressant objekt. Jag ser det dessutom som en öppning i den tidigare tabustämplade Vindelälvsfrågan. Det är en avglorifiering av Vindelälvsvattnet. Jag tycker emellertid att man inte skall begränsa sig till att utreda överledningsalternativet utan också se på möjligheterna att göra andra begränsade utbyggnader i Vindelälven. Jag har redovisat ett par exempel i vår motion, och jag är övertygad om att jag i området har ett brett folkligt stöd för uppfattningen att man hellre ser en konventionell utbyggnad än enbart en överledning. Utskottet vill inte tillstyrka en sådan utredning som vi begär. Det är synd. Men vi får väl komma igen. För några år sedan var det omöjligt att diskutera överledning. Nu är det fritt fram i den frågan. Om någon tid kan det kanske vara möjligt att också få gensvar för ytterligare utbyggnader. Vi får väl liksom tidigare utrusta oss med tålamod i denna fråga. Men under tiden flyter mycket vatten förbi till ingen nytta för vår kraftförsörjning. Det är slöseri med en värdefull naturtillgång. Och under tiden väntar befolkningen på kompensation för den uteblivna utbyggnaden. Flera statsråd i den borgerliga regeringen har gjort uttalanden om dessa förväntade åtgärder. Jag har redan citerat industriministerns mycket negativa svar. Det kom dagen efter Birgit Friggebos 87 ministerlöfte om ett program för Vindelälvsområdet. Sedan har också biståndsministern uttalat sig. Han sade att regeringens löften står fast. Om det var Birgit Friggebos eller Nils Åslings löfte som avsågs framgick inte. Nu vill jag fråga Birgit Friggebos departementskollega och Nils Åslings partikollega Elvy Olsson hur det blir med åtgärder i Vindelälvsområdet. I förslaget beträffande obrutna fjällområden, som vi nyss har behandlat, försvårade Elvy Olsson möjligheten att bygga vägen Ammarnäs-Tärnaby. Det är en väg som betraktats som en viktig del av de kompensationsåtgärder som föreslagits för Vindelådalen. Så Elvy Olssons insatser för sysselsättning och utveckling i Vindelälvsområdet har hittills varit av negativ karaktär. Lyckligtvis har civilutskottet enat sig om att i någon mån korrigera Elvy Olsson på den punkten. Jag har sammanfattningsvis två frågor till Elvy Olsson: 1. Anser Elvy Olsson att Vindelälvsområdet bör få del av särskilda insatser som kompensation för utebliven vattenkraftsutbyggnad? 2. Anser Elvy Olsson att Vindelälven är orörd även efter en genomförd överledning av vatten till annan älv? Härefter vill jag också anföra några synpunkter rörande Åseleälven. Jag motionerade för ett år sedan om utbyggnad av kraftverk i övre Åseleälven. Den borgerliga majoriteten i civilutskottet avstyrkte med formella argument om handläggningsproceduren. Från sysselsättningssynpunkt var det angeläget att då få ett snabbt beslut. Nu har ytterligare ett år gått. Den borgerliga delen av civilutskottet går förbi denna angelägna fråga med tystnad också i år. Jag vill därför livligt tillstyrka den socialdemokratiska reservationen 1, där regeringen anmodas att skyndsamt fatta beslut i denna fråga. Det är för byggnadsarbetarna i Juktan, som successivt permitteras, angeläget att snart få ett beslut om sysselsättning när det gäller Åseleälven. Projektet kommer visserligen inte att bidra till de 400 000 nya jobben, men det kan hindra att något hundratal byggnadsarbetare i Juktan blir arbetslösa. Jag vädjar därför såväl till bostadsministern som till energiministern att snarast försöka komma fram till ett positivt ställningstagande i frågan.

Herr talman! Till Georg Andersson vill jag bara säga att jag redovisade erfarenheter från Jokkmokk av det särskilda skälet att situationen i den kommunen är ett förödande argument mot dem som på vattenkraften hänger upp sysselsättningsproblemet och frågan om hur man skall klara kommunens ekonomi. Det är den mest vattenkraftsutbyggda kommunen här i landet, och jag skulle tro att det är den kommun som har de största svårigheterna i landet. Det är helt klart att Vindelådalen och Jokkmokks kommun måste tillföras jobba och det finns åtskilliga alternativ. De som hojtar om att —- Nr 52 vattenkraftsutbyggnaden är en livboj hade ju häromdagen beträffande Torsdagen den Jokkmokks kommun kunnat stödja vårt förslag om ett aluminiumverk. 15 december 1977 Säkerligen hade detta kunnat ge åtskilliga arbeten både under utbyggnadstiden och senare. Om man nu tar den här kommunen som ett ex = Den fysiska empel, finns det också möjligheter att satsa på effektutbyggnader i flertalet — riksplaneringen för kraftverk. Det ger naturligtvis också arbeten. vattendrag i norra Men det helt avgörande är att pressa fram industriella utbyggnads = Svealand och planer, för sker inte detta befinner man sig om några år i samma situation, - Norrland även om man bygger ut vartenda vattendrag i den kommunen och i övriga kommuner. Vi kan handla kortsynt i nuet, men vi kan också handla med sikte på framtiden, och det senare innebär att vi av regeringen måste pressa fram en industriell plan, som kan skapa sysselsättning i Vindelådalen, Jokkmokks kommun och övriga aktuella kommuner. Det är, enligt min mening, betydligt viktigare än att öda opinionens och folkets krafter på att kämpa om älvarna.
Herr talman! Jag skall inte ta upp en diskussion med AIf Lövenborg om Jokkmokk. Jag tror att Karl-Erik Häll, som nu har anmält sig på talarlistan, kan föra den debatten bättre. För att skapa balans med tanke på Alf Lövenborgs uttalanden har jag i korthet beskrivit min upplevelse om utvecklingen i en annan älvdal som är starkt berörd av vattenkraftsutbyggnaden, nämligen Umeälvsdalen. Jag har mycket positiva erfarenheter av den verksamheten och menar att detta ändå bör få sägas i den här kammaren. Sedan sade Alf Lövenborg att Vindelådalen och Jokkmokk måste tillföras jobb, och han är inte den förste att säga detta. Vi har vädjat om den saken, och jag har för min del gjort det även i dag. Men alla vet att det finns svårigheter på det här området. Vi skall inte heller blunda för, när Alf Lövenborg talar om industriella utbyggnadsplaner, att det behövs energi för att genomföra dem. Då är det ganska bra att kunna utnyttja en billig energikälla som Vindelälven och en del andra älvar.

Herr talman! För mig är inte någon älv så helig att man inte kan tala om den i utbyggnadstermer, och det framgår t.ex. av att jag nu har föreslagit riksdagen att man skall kunna utreda frågan om överledning från Vindelälven. Men det är naturligtvis inte detsamma som att det är fritt fram för en sådan åtgärd. Men om utredningen skulle visa att det är möjligt att genomföra åtgärden utan att det blir någon större åverkan på naturen, är det naturligtvis värdefullt att man gör detta, så att vi därmed kan få ett tillskott av elenergi. Jag vet naturligtvis också om att Vindelälven redan nu inte är helt outbyggd, och det gäller även en av de andra älvarna av samma kategori. 89 Jag kan därför medge att det kanske mera är ett talesätt när man beskriver älvarna på det sättet. När det sedan gäller Vindelådalen är jag helt medveten om att befolkningen där uppe under ett flertal år har väntat på att satsningar skulle göras. Den socialdemokratiska regeringen tog många år på sig utan att nå fram till några resultat. Men jag ser inte saken på det sättet att man där skall få någonting i stället för en utbyggnad. Jag menar att det är nödvändigt att denna bygds befolkning på samma sätt som många andra orter får sysselsättningstillfällen, men jag tycker att man där liksom på annat håll övervärderar just de sysselsättningstillskott som uppstår när man bygger ut en älv. De är ändå ganska kortsiktiga. Frågan om utbyggnad för turism prövas av rekreationsutredningen, och jag utgår från att den skall lägga fram förslag i det avseendet. Industriministern sade att man skall ha realistiska projekt. Ja, också jag trodde att det var bygdebefolkningens mening att man skall ha realistiska projekt, som verkligen ger någonting för framtiden. Jag utgår från att kommunen, länsstyrelsen och staten verkligen skall samarbeta så att vi får fram sådana realistiska projekt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för Elvy Olssons svar. Svaret på den andra frågan tycker jag var helt tillfredsställande. Hon sade att Vindelälven inte är helt outbyggd och att det mera är ett talesätt att så skulle vara fallet. Jag tycker att det var bra sagt av det ansvariga statsrådet, så att vi kan föra en litet mera nyanserad debatt i fortsättningen. När det sedan gäller den första frågan, om Elvy Olsson anser att särskilda insatser bör göras för Vindelälvsområdet för att kompensera den uteblivna vattenkraftsutbyggnaden, är jag inte nöjd med svaret. Hon anslöt sig till industriministerns linje. Nils Åsling hävdade nämligen att det skulla vara orimligt att avdela särskilda resurser i detta sammanhang. Vidare hävdade han att det inte fanns realistiska projekt. Det var närmast en förolämpning mot dem som hade arbetat med dessa frågor i många år inom länsstyrelse och kommuner. Man anser där att man har en rad sådana projekt. Men om industriministern med realistiska projekt menar sådana som är klart lönsamma, kan vi förstås inte riktigt uppfylla hans förhoppningar. Industriministern avvisade alltså särskilda insatser. Mot bakgrund av det gjorda uttalandet att Vindelådalens befolkning inte har råd att avstå från en utbyggnad men att Sverige har det måste väl Sverige ställa upp och kompensera den här bygden. Under den socialdemokratiska regeringens tid gjordes inte tillräckligt, men det gjordes en hel del. Jag nämnde tidigare att det satsades 45 miljoner på vägbyggnader, och det satsades på reningsanläggningar. Vidare tillsattes de utredningar som har arbetat med att få fram realistiska projekt. När de projekten kom fram råkade det bli så att vi fick en borgerlig regering. Och därefter har denna regering envisats med att hävda att det finns inga realistiska projekt. På sistone har Nils Åsling sagt att - Nr 52 det dessutom är orimligt att avdela särskilda resurser. Sedan hör det till bilden att andra statsråd har sprungit ut och sagt att visst skall det bli program — det skall det bli redan till våren. Elvy Olssons departementskollega, Birgit Friggebo, var den som med = Den fysiska bravur lanserade detta löfte i Västerbotten. Därför hade jag hoppats att — riksplaneringen för löftet skulle vara liksom förankrat i departementet, men det är det tyd — vattendrag i norra ligen inte. Svealand och Norrland
Herr talman! Jag skall fatta mig kort därför att Tore Claeson tidigare har redogjort för vpk:s principiella inställning mot utbyggnad av ett antal älvar och varför vi anser att riksdagen skall fatta ett sådant beslut. Motionen 183 gäller nedre Långan. Det finns en aktionsgrupp — aktionsgruppen för Långans bevarande — som har gjort ett program i 16 punkter mot en utbyggnad av Långan. Jag vill läsa in några av de punkterna till protokollet. 1. Långan ligger inom ett orört och säreget vildmarksområde, och den är så gott som helt opåverkad av tidigare regleringar. 2. En kompakt och enhällig opinion, främst utefter älvsträckan, ställer sig helt emot en utbyggnad. 5. En eventuell utbyggnad medför att landets största sammanhängande fångstgropsystem blir helt förstört. I den Sehlstedtska utredningen har riksantikvarieämbetet pekat på att lagskyddade fornminnen berörs och att man därför avser att motsätta sig företaget. 7. Jämtland har i dag kvar endast 15 96 av sina strömmande vattendrag. Att dessa kvarvarande strömmar har en ytterst positiv inverkan på turismens utveckling i länet står utom allt tvivel. En exploatering av nedre Långan med dess många forsar och fall medför att länet förlorar ytterligare ett populärt och värdefullt turistmål. 8. I de senast redovisade planerna kommer ca 2 500 hektar skogsmark att överdämmas. Detta får till följd att många arbetstillfällen försvinner för all framtid i skogen och inom skogsindustrin. Utbyggnaden skapar inga nya varaktiga jobb. 9. De sysselsättningstillfällen som skapas under utbyggnadstiden är av kortvarig karaktär och kommer den lokala befolkningen till godo i mycket ringa utsträckning. Alla tidigare utbyggnader har också visat att man inte kan lösa sysselsättningsproblemet genom att bygga ut alla vattendrag. Ett utmärkt exempel är Jokkmokks kommun. 11. Inom området förekommer ett talrikt zoologiskt liv, och en överdämning får katastrofala följder för hare, räv, rådjur och älg. Området har ytterligt stor betydelse som betestrakt för den lokala älgstammen året runt. Under vinterhalvåret utgör sträckan dessutom uppehållsort för älg från fjälltrakterna, och populationen flerdubblas därför under denna tid. Dessa vandringar kommer att bli allvarligt rubbade vid en reglering. 15. Den Sehlstedtska utredningen har visat att en tillbyggnad av de 91 redan befintliga kraftverken vid Krångede-Stadsforsen ger nära 2,7 gånger mer energi än vad nedre Långan skulle kunna ge. 16. Långan måste sparas till våra kommande generationer. Det sunda förnuftet måste segra över kortsiktiga vinstintressen och profittänkande. Med hänvisning till detta hemställer jag att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att nedre Långan, Långforsen och Litsnäset samt Näset i Indalsälvens vattensystem skall undantas från utbyggnad. Jag yrkar alltså bifall till motionen 183.

Herr talman! I motionen 117 till detta ärende hemställes att propositionen i sak inte skall lägga hinder i vägen för att Bure älven kan utbyggas med ett minikraftverk. Jag tycker det har varit svårt att klart tolka propositionens mening på denna punkt. Men efter att dels ha lyssnat till statsrådet tidigare i dag, dels läst utskottets skrivning vill jag, trots att motionen avslagits, tolka behandlingen av den på ett positivt sätt. Jag hoppas att detta är en riktig tolkning. Jag tror mig veta att den översiktsplan som nu håller på att utarbetas över älvens användningsområde kommer att visa att det inte är fråga om alltför stora ingripanden i naturen. Det är nämligen så att längs älven har tidigare funnits ett stort antal mindre kraftstationer och vattenkvarnar. F.n. finns i älven en vattendriven kvarn och ett nyuppfört s.k. minikraftverk. Detta uppfördes så sent som 1976 med bidrag från statens industriverk och är en prototypanläggning för standardiserade småkraftverk, s.k. minikraftverk. Anläggningen, som är på 400 kW med en årlig energiproduktion av ca 2 milj. kWh, har sedan idrifttagningen fungerat tillfredsställande. Efter tillkomsten av kraftstationen har också förutsättningarna för kanotsporten förbättrats genom att vattendjupet i älven ovanför och nedanför kraftstationen har ökat. Ägaren och byggherren - kommunägda Skellefteå Kraft AB — undersöker f. n. möjligheten att lokalisera ytterligare fyra-fem minikraftstationer längs älven. Skellefteå kommunstyrelse har också uppmärksammat att ett flertal gamla kvarndammar längs älven är i behov av omedelbar upprustning. För att klargöra älvens fortsatta användning har därför Skellefteå kommunstyrelse beslutat upprätta en översiktsplan för älvens framtida användning på sträckan mellan Burträsket och havet. I denna plan sammanvägs jordbruksoch skogsbruksintressen, samt rekreationsintressen med möjligheter till ytterligare vattenkraftsutbyggnad. Översiktsplanen beräknas föreligga före detta års utgång. I flera av de dammlägen som nu är i behov av upprustning kan s.k. minikraftstationer mycket enkelt anläggas utan besvärande intrång och påverkan på andra intressen. Senare kommer säkert också möjligheterna att bedriva kanotsport att förbättras. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag inte bifall till min motion.

Nr 52 Herr talman! Det kanske verkar vara en ovana hos mig att i sista Torsdagen den stund anmäla mig för några minuters inlägg, men det är ingen vana 15 december 1977 eller ovana och skall inte bli det heller. Vad som gjorde att jag begärde ordet nu var Alf Lövenborgs anförande, som jag tyckte att jag hade Den fysiska anledning att säga någonting om. riksplaneringen för Jag instämmer med herr Lövenborg när han säger att älvutbyggnader = vattendrag i norra är ingen lösning på vare sig sysselsättningseller energifrågor. Man kan = Svealand och å andra sidan fråga sig, herr Lövenborg, vad egentligen lösningen av Norrland sysselsättningsfrågorna på litet längre sikt är. Sedan anfördes att Jokkmokks kommun är ett typexempel på hur det går när man bygger ut vattenkraften. Man kan naturligtvis, om man vill, vinkla frågan på det sättet. Men är det riktigt att skylla situationen på det förhållandet att man har byggt ut vattenkraften i Jokkmokks kommun? En liten stillsam fråga till herr Lövenborg skulle i så fall vara: Hur anser herr Lövenborg att situationen skulle ha varit i Jokkmokks kommun i nuläget om man inte hade byggt ut vattenkraften? Det kan finnas skäl att ta sig en liten funderare på det. Så har vi den här oförlåtliga kopplingen att de misstag man enligt herr Lövenborg har gjort vid utbyggnaden av Lule älvs vattenkraft skulle av något slags naturnödvändighet upprepas därest man skulle bygga ut Kalix älv. Jag kan inte föreställa mig att det kan vara meningen, och jag beklagar om herr Lövenborg har sådan brist på nytänkande i sådana här frågor att han inte skulle kunna tänka sig att Kalix älv i så fall tas i anspråk med helt andra och långsiktigare perspektiv. Det finns många uttalanden som vittnar om att detta är meningen. Herr Lövenborg citerade tidigare ur ett tal som landshövdingen har hållit. Jag skulle också kunna citera ur det men skall av tidsskäl inte göra detta.

Det går liksom inte heller ihop när herr Lövenborg — och där är han direkt utmanande — talar om dem på Norrbottensbänken som inte kunde ha stött förslaget om aluminiumverkets utbyggnad i Jokkmokk. Om man vill, som herr Lövenborg säger, bygga aluminiumverk i Jokkmokk, öka förädlingen, bygga nya industrier, och underlåter att koppla detta till energifrågan, då kan man naturligtvis leka alla goda gåvors givare från riksdagsbänken. Men jag tror att det vore sans och måtta i talet om man skulle koppla detta till vad det verkligen handlar om. Vill nu herr Lövenborg ge länet en förutsättning för dessa utvecklingsmöjligheter, så borde han kunna vara med på vårt förslag om hur man skall hantera utbyggnaden av Kalix älv. Att gömma sig bakom 93 talet om att energifrågan kan lösas på annat sätt, exempelvis genom kärnkraft — det vet jag, herr Lövenborg, och det vet de allra flesta att man kan göra — innebär att man hänvisar till någonting som i nuläget inte ser ut att vara den allra genaste vägen till att skaffa de energiförutsättningar som länets utveckling så väl behöver.

Herr talman! Det är faktiskt inte, Karl-Erik Häll, på grund av energibrist som Norrbotten inte har industrier. Det är på grund av brist på framsynt industripolitik. Av Karl-Erik Hälls inlägg får man intrycket att det handlar om att vi har brist på energi, och bara vi nu får mera energi genom att bygga ut Kalix älv, då kommer industrierna att hagla över Norrbotten. Så ligger det ju inte till. Jag har citerat landshövdingen i ett föregående anförande. Innebörden i hans resonemang är att Norrbottens folk i högre grad skall få bestämma över egna angelägenheter, och så långt kan jag hålla med honom. Men jag vill också säga att skall man lyssna på folket och på rörelsen, så finns — det är jag övertygad om — en mycket stark opinion som säger nej till utbyggnad av Kalix älv. Jag har under åtskilliga år — det må förlåtas mig om jag säger detta — hört ledande socialdemokrater plädera för en utbyggnad av vattenkraften. De har vridit sina händer, och de har sagt att vi måste få andrum för att kunna planera för varaktiga industriella lösningar. Det var ju melodin långt före regimskiftet, och det var en motivering för utbyggnad. Är det nu inte tid att man kräver detta andra i stället? Måste inte det viktiga vara att vi slåss gemensamt för varaktiga lösningar? Kan vi inte pressa fram varaktiga industriella lösningar har det ingen betydelse om vi förstör varenda älvsträcka i hela Norrbotten. Det måste Karl-Erik Häll också vara klar över. Försök inte ge sken av att de som inte vill bygga ut älvarna i själva verket skulle vara likgiltiga för om människorna har jobb eller inte! Så är det inte. Det är ingen hederlig debattmetod, och det har ingenting med verkligheten att skaffa — i vart fall inte när det gäller oss kommunister.

Herr talman! Det var naturligtvis en mycket besvärlig och hypotetisk Torsdagen den fråga jag ställde: Hur skulle det ha sett ut i Jokkmokk utan vatten 15 december 1977 kraftsutbyggnad? Alf Lövenborg går inte in på den frågan, men vi kanske kan prata om den i ett annat sammanhang. Den fysiska Jag skall över huvud taget inte ge mig in på att väga opinioner för = riksplaneringen för eller emot en utbyggnad. Man kan naturligtvis använda sig av den opi = vattendrag i norra nionsbildning som bäst passar ens argument. Det intressanta är ju att — Svealand och Alf Lövenborg konstaterar att någon energibrist inte hindrar utvecklingen — Norrland i Norrbotten. Jag upplever att Norrbotten är en del av det här landet, och jag kan inte föreställa mig att Alf Lövenborg menar att lösningen skulle vara att klippa av ledningarna till södra Sverige och att Norrbotten därmed skulle bli något slags exklusivt privilegierad grupp i energifrågan. Detta är inte heller något särskilt gångbart argument. Det vore rimligare att säga som det är. Alf Lövenborg uppmanar oss att gemensamt slåss för en industriutveckling. Okej, det gör vi gärna — men när man som Alf Lövenborg gjorde i en motion för en tid sedan föreslår en utbyggnad av, enligt vad jag förstår, den mest energikrävande industri man kan tänka sig och låter hela energifrågan kopplas bort från det förslaget, då blir det inte särskilt förtroendeingivande. Det vill jag gärna ha sagt.
Herr talman! Ja, Karl-Erik Häll, hur skulle det ha sett ut i Jokkmokk om man inte hade byggt alla de här kraftverken? Jag har inte varit motståndare till att man byggt kraftverk, och jag har aldrig varit motståndare till att man använder vattenkraft som energikälla. Men någon gång måste det vara slut! Någon gång måste man säga att de forsar som nu finns kvar skall vi bevara för vårt eget och kommande släkten. I Jokkmokks kommun skulle det — det vill jag påstå — ha sett mycket bättre ut om man långt tidigare hade satsat på åtgärder för att klara sysselsättningen. I 10, 15 år måste man ha vetat att en vacker dag tar vattenkraftsutbyggnaderna slut och då måste vi ha skapat något annat enligt en plan. Det har man inte gjort, därför ser det ut som det gör i Jokkmokks kommun. Jag citerade en gång tidigare några rader av Fröding, där han polemiserar åt visst håll och säger att de ger oss stenar i stället för bröd och halmstrån åt oss till stöd. Att bygga kraftverk i en tid då människorna kräver åtgärder för varaktig försörjning är verkligen att ge halmstrån till stöd. Det helt avgörande är att pressa fram industriella utbyggnadsplaner. Om inte så sker står vi återigen i samma situation efter några år, även om man bygger ut alla vattendrag.
Herr talman! Jag drar den slutsatsen av Alf Lövenborgs senaste replik att han fortfarande har den uppfattningen att alla eventuellt härefter följande vattenkraftsutbyggnader skall ske på samma sätt som tidigare skett när det gäller Lule älv och att de skall ge lika kortsiktiga effekter i fråga om sysselsättning och underlag för kommunens service. Jag tror att även Alf Lövenborg måste tänka om och säga att om vi skall göra någonting i vattenkraftshänseende skall det ske på det sätt som man här har föreslagit och med sikte på även långsiktiga effekter.

Herr talman! Det var inte min avsikt att gå upp i debatten kring den här propositionen, men en artikel i en av dagens tidningar från min bygd har gett mig anledning till detta. I propositionen har, som så många gånger tidigare, hänvisats till de outbyggda älvar som vi har i det här landet. Till de älvarna räknas, som alla känner till, Piteälven — den har alltid i alla sammanhang då man har talat om vattenkraft betecknats som en outbyggd älv. Att vi har ett kraftverk sedan 60 år tillbaka och att åtminstone tre sjöar redan är reglerade har man inte tagit hänsyn till, utan man har betecknat Pite älv som outbyggd. Kraftverket har funnits i Sigfors i 60 år och behöver nu restaureras. En ansökan ligger inne hos vattendomstolen om en nybyggnad av ett kraftverk i stället för återställande av det gamla. I dagens tidning sägs att naturvårdsverket har till kammarkollegiet ingett ett yttrande, där man avstyrker den tilltänkta nybyggnaden. Det sägs också att både regering och riksdag är av samma mening, dvs. att nybyggnad av kraftverket inte bör komma till stånd. Jag vill ta upp frågan i detta sammanhang för att få fastlagt att Pite älv redan är utbyggd. Jag vill också understryka vad statsrådet skrivit på s. 90 i propositionen: ”I sammanhanget vill jag emellertid framhålla att sådant undantag inte bör innebära att smärre åtgärder som hänför sig t.ex. till redan företagen reglering helt skall förhindras. Tillåtligheten härav bör prövas av regeringen i varje enskilt fall.” Jag hoppas verkligen att statsrådet med ”smärre åtgärder” också avser att ett kraftverk som redan finns på plats skall ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Att man sedan ger kraftverket en möjlighet att lämna större effekt än det tidigare har gett — med de utomordentligt goda förutsättningar som föreligger för detta — tycker jag är en helt självklar sak. Ombyggnaden bedöms också i bygden som helt självklar. Jag kan inte undgå att känna en viss oro över att naturvårdsverket redan anser sig ha fullgott underlag för det gjorda ställningstagandet —- och dessutom anser sig ha underlag för detta ställningstagande i re = Nr 52 geringens proposition och i det beslut som skall fattas här i dag. Torsdagen den I propositionen har också frågan om överledning av vatten från Pi 15 december 1977 teälven till Skellefteälven tagits upp. Jag har självfallet ingenting emot att man undersöker konsekvenserna av en sådan åtgärd och inte heller Den fysiska att åtgärden vidtas, om den är sådan att det inte ger negativa verkningar. = riksplaneringen för Men en överledning måste självfallet komma i andra hand — efter det — vattendrag i norra att man har utnyttjat möjligheterna att skapa energi i det här redan be = Svealand och fintliga kraftverket som också, om allt förnuft får råda, måste få finnas - Norrland där i fortsättningen. Jag skall inte fortsätta mitt anförande längre. Jag har än en gång velat fästa uppmärksamheten på att Piteälven inte är outbyggd och att det finns kraftverk där sedan 60 år tillbaka. Efter denna tid måste man nu bygga ett nytt kraftverk. Självfallet måste detta kraftverk få den effekt som man utan hinder kan ta ut på den korta älvsträcka som kommer att beröras. Det hade funnits anledning för mig att gå in även på en del andra objekt. Men jag gör inte det — dels kan jag knappast ändra på några beslut, dels och framför allt förlitar jag mig på de tre sista raderna i departementschefens uttalande i propositionen: ”Det nu lämnade förslaget ger regeringen handlingsfrihet att i samband med kommande förslag till riktlinjer för energipolitiken på nytt pröva vattenkraftens roll i energiförsörjningen.”